Herr talman! Det var två saker i herr Nordgrens anförande som jag här vill ta upp. Han är orolig för de bidrag och lån som Industricentra lämnat till vissa maskininvesteringar i Strömsund och Lycksele. Där gäller det vissa fasta transportanordningar och anordningar för extra ventilation m.m. Det är sådant som i och för sig är stödberättigat, men industristiftelsen kunde enligt kungörelsen formellt inte stå som mottagare av lokaliseringsstöd, och då gjorde man detta arrangemang som regeringen nu anmäler. Det är alltså anordningar som blir kvar i lokalerna. Det finns ingen risk för att en företagare tar dem med sig när han flyttar. Den andra saken som herr Nordgren tog upp var om man inte inom det inre stödområdet borde slopa arbetsgivaravgiften. Herr Nordgren talade visserligen mest om småföretagen, det skall jag erkänna, men han menade väl samtliga företag inom det inre stödområdet. Jag har framför mig här en förteckning som visar vinsterna i några stora företag i det inre stödområdet. Ett av dessa företag är Cellulosabolaget . Där redovisar man en vinst på 747 miljoner för 1974. Mo och Domsjö redovisar 483 miljoner, Korsnäs Marma 232 miljoner och Norrlands skogsägare 270 miljoner. Vidare har min gamle arbetsgivare Bergvik & Ala skrapat ihop 112 miljoner. Vad jag vill säga med detta är, att mot bakgrund av de stora vinster som de flesta skogsbolag redovisar skulle det vara orättmätigt att lätta skattebördan genom att för dem avskaffa arbetsgivaravgiften. Och därtill kan läggas att detta inte skulle skapa ett enda nytt arbetstillfälle, däremot kanske en ökad aktieutdelning.

Herr talman! Vi skall inte blanda ihop begreppen, herr Nordgren. Det är riktigt att t.ex. Bergvik & Alas huvudkontor ligger utanför det inre stödområdet, men de här bolagen har hundratals anställda inom det inre stödområdet som de betalar arbetsgivaravgift för. Herr Nordgren menar ju att man skulle slopa arbetsgivaravgiften — då skulle företagen anställa mer folk även inom det inre stödområdet. Men den effekten kommer en sådan operation säkert inte att få. Däremot får man ett stort inkomstbortfall för staten och en del andra effekter, om man tar bort arbetsgivaravgiften.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

Herr talman! Som framhållits tidigare i debatten om detta betänkande har det även i år väckts många motioner om regionalpolitiken. Jag skall strax återkomma till detta. Låt mig först få säga att en del av dessa motioner inte är helt nya. Det är väl något av tekniken här i riksdagen att återkomma med sina yrkanden år efter år. Man gör det i förhoppningen att så småningom vinna gehör för sina krav. Jag vill inledningsvis ta upp ett av dessa krav. Det är förslaget i motion 1695 om en decentralisering av beslutanderätten i lokaliseringsärenden. Vi framhöll redan i en motion till 1972 års riksdag att en decentralisering till länsstyrelserna skulle innebära uppenbara fördelar. Vi fick då inte något gehör för detta krav. I dag kan vi dock konstatera att vi nu genom utskottets skrivning fått stöd för detta vårt krav. Inrikesutskottet säger nämligen på s.11 och 12, där motionen behandlas, att utskottet utgår ifrån att den parlamentariska utredningen om decentralisering i förvaltningen utnyttjar sin möjlighet att lägga fram ett separat förslag. ”Det är nämligen önskvärt att förslaget presenteras i sådan tid att det blir möjligt för statsmakterna att ta ställning i samband med den centrala utvärderingen av länsplanering 1974”, säger utskottet. Detta vill utskottet nu ge regeringen till känna. Vi är från vårt håll till freds med att vi nu har vunnit gehör för behovet av decentralisering av beslutanderätten i lokaliseringsärendena. Statsrådet sade förut att det finns risker med den här miljardrullningen. Men man får ta risker — det ligger i sakens natur att man måste ta vissa risker i ett omfattande ekonomiskt engagemang. Det är väl ingen som vill motsäga det, men vad vi tror och hoppas är att man skall få ännu bättre möjligheter till både bedömning och uppföljning, om man kan åstadkomma den decentralisering av såväl beslutanderätten som uppföljningen, som vi alltså i flera år har föreslagit och som vi nu har fått gehör för. Fru talman! Som jag sade inledningsvis är det många motioner i detta ärende, och alla dessa motioner berör också många orter. Jag roade mig med att räkna igenom hur många län som berördes av de olika motionerna, och jag fann att det var inte mindre än elva län. Hur många orter inom varje län som berörs har jag inte kunnat följa upp. Det intressanta är väl ändå att de propåer som gjorts inte rör bara Norrbottens, Västerbottens, Gävleborgs och Kopparbergs län — som vi naturligtvis ofta när det är fråga om lokaliseringsstöd och regionalpolitik har all anledning att syssla med. Nu gäller det också mitt eget län, Södermanland, det rör i allra högsta grad Stockholms län — alltså både Stockholms kommun och länet —- samt Gotland, Blekinge, Skånelänen, Skaraborgs län, Göteborgs och Bohus län, för att nu räkna upp dem som jag fann i de många motionerna. Det är klart att detta är hjärtenära angelägenheter, som man gärna tar upp. Ingen av oss skulle väl vilja ställa sig upp och säga att det måste vara galet med sådant som med ett fult uttryck brukar kallas för bypolitik. Var och en får självfallet tala för sig själv — vi har ändå fått uppdraget från de väljare som vi har där hemma att ta fram våra angelägenheter och söka tillvarata våra intressen. Jag skulle kunna ta exempel från mitt eget län, men eftersom jag ser att det på den relativt långa talarlistan finns andra företrädare för dessa intressen som jag tror tar upp det ämnet skall jag i stället exemplifiera med Gotland. Det var en avgjord fördel när vi fick igenom kravet på att Gotland skulle tillhöra stödområdet — det hade varit ett länge närt krav. Nu yrkas det en fortsättning, som går ut på att Gotland skall tillföras det inre stödområdet. Även för det kravet finns givetvis gehör, eftersom det visat sig att det var så bra när Gotland kom att tillföras stödområdet. Kan man ta ytterligare ett steg, är det naturligtvis en fördel. Inom utskottet är man också medveten om detta.

Men jag skall säga ytterligare något. I motion 1975:1695 av herr Eriksson i Arvika m.fl. tar vi upp frågan om servicegarantin för orter i glesbygden. Vi är inte riktigt till freds med den långsamma takt i vilken frågan har behandlats. Herr Jonsson i Mora har tidigare i debatten behandlat den reservation som vi avgivit och som även centerpartiets representanter i utskottet anslutit sig till. Vi kräver i reservationen att riksdagen med bifall till motionen som sin mening ger regeringen till känna att förslag till servicegaranti för mindre orter måste tas fram i sådan tid att frågan kan behandlas i samband med den proposition som har aviserats på grundval av länsplanering 1974. Frågan om servicegaranti i relation till sysselsättningssvårigheterna har tidigare berörts i debatten. Det kan därför finnas skäl att ytterligare understryka att just serviceförsörjningen är viktig för sysselsättningsutvecklingen. Om det finns brister i serviceförsörjningen riskerar man att permanenta svårigheterna. Därför är det angeläget att kraftfulla motåtgärder vidtas. Detta framhöll herr Eriksson i Arvika i en reservation till styrmedelsutredningen. Där säger han vidare, och det förtjänar att understrykas i detta sammanhang, att ”restriktiva styrmedel riskerar att hämma expansionen i näringslivet och därmed försämra förutsättningarna för en jämnare fördelning av arbetstillfällena mellan regionerna”. Och så hänvisar han till att utredningsmajoriteten understryker att ett system med tillståndsprövning inte ger ytterligare sysselsättning. I stället för att bygga ut samhällsfunktionerna bör en förstärkning ske på områden som kan verka stimulerande på nyföretagsamhet och expansionstakt. Jag har velat understryka detta, fru talman, med hänsyn till den debatt som har förekommit för att därmed också klargöra folkpartiets ställning i denna fråga. I inrikesutskottets betänkande behandlas också skärgårdsproblemen, och det är i och för sig naturligt eftersom utskottsledamöterna vid besök i Stockholms skärgård haft möjlighet att studera problemen. I utskottet finns självfallet också människor som mer eller mindre kommer i kontakt med skärgårdsproblemen. Det är uppenbart för hela utskottet att här finns problem som måste få en bättre belysning. Detta säger utskottet klart och tydligt: ”Utskottet är medvetet om att speciella problem råder i landets skärgårdar.

Jag har bara velat markera det som en angelägen uppgift för den fortsatta verksamheten. Vi har alltså ställt oss bakom förslaget att de här frågorna skall utredas i det fortsatta arbetet. Inom folkpartiet ser vi med tillfredsställelse mycket av det som sägs i utskottets betänkande som ett bifall till en rad krav och önskemål som vi under flera år har framfört.

Fru talman! År efter år har de regionalpolitiska frågorna tilldragit sig ett stort intresse från de enskilda riksdagsmännens sida. De många motionerna ger ju också ett belägg för detta. Även i år har utskottet haft att behandla ett stort antal motioner med skilda yrkanden. Trots detta har endast åtta reservationer fogats till utskottets betänkande, och det kan konstateras att en mycket stor majoritet står bakom huvuddelen av de förslag som vi har redovisat. Det är som vanligt endast centern som försöker att profilera när det gäller regionalpolitiken. Man gör det genom att begära en parlamentarisk utredning som skall utvärdera den nuvarande regionalpolitiken och lämna förslag till en ny politik på området. Det är inte några nyheter som presenteras i centerns reservationer utan gamla, vid detta laget ganska slitna fraser om decentraliseringens alla välsignelser. Som vanligt är det också ett mycket luftigt resonemang som förs i reservationerna. Det framgår knappast vad centern egentligen menar med det som skall bli en ny regionalpolitik — bortsett från att man som vanligt vill ha bort ortsklassificeringen och ersätta det som man kallar centralistiska befolkningsramar med egna målsättningar för befolkningstalen. När centern säger sig vilja ha en ny regionalpolitik har man tydligen också den uppfattningen att vi har fört en misslyckad regionalpolitik hittills i vårt land. Finns det nu något belägg för detta? Det är tio år sedan vi genomförde den första större regionalpolitiska reformen genom att lokaliseringsstöd i form av lån och bidrag började utgå. Det är många som har påmint om detta i dag.

Det finns naturligtvis en rad andra reformer som haft betydelse när det gäller att skapa större jämställdhet orter och regioner emellan och som har främjat en jämnare regional tillväxt och bättre differentiering i sysselsättningen. Jag vill bara nämna förläggningen av universitetsutbildning till ett antal orter i början av 1960-talet. Den kraftiga satsning som skett på utbildningssidan över huvud taget har haft en väldigt stor betydelse från regionalpolitisk synpunkt. Att det haft stor betydelse för Norrland när man där blivit alltmer självförsörjande beträffande den högre utbildningen är ju uppenbart. Det är också en av de bidragande faktorerna när det gäller den numera gynnsammare befolkningsutvecklingen i de nordligaste länen. Det kan konstateras att industrisysselsättningen ökat inom stödområdet under samma tid som den har minskat i andra delar av landet. Vi har alltså uppnått en hel del av det som avsågs när lokaliseringsstödet infördes och det vi åsyftade med de målsättningar och riktlinjer som antogs 1972, nämligen att regionalpolitiken bör syfta till en sådan geografisk spridning av de tillgängliga resurserna att människor i de olika regionerna kan erbjudas likvärdiga sysselsättningsmöjligheter och en likvärdig service. Det är en hög målsättning, och vi har naturligtvis lång väg kvar innan målet kan sägas vara uppnått. Men det har, enligt min uppfattning, verkligen satsats för att åstadkomma en regional balans och det har också hittills lyckats i mycket stor utsträckning. Trots centerns tal om att vi främjar storstadstillväxten, att primära centra är ett hot mot de mindre kommunernas utveckling, om centralistiska befolkningsramar osv. har faktiskt den hittills drivna regionalpolitiken avsatt betydande resultat framför allt inom stödområdet. Ett belägg för detta ger befolkningsutvecklingen, som jag talade om förut, liksom det faktum att medan de tre storstadskommunerna och flertalet primära centra i övriga landet har minskat i befolkningstal har det samtidigt skett en ökning i primära centra i Norrland. Jag kan t.ex. påpeka att Algots Nord-etableringen har betytt en sysselsättningsminskning i Borås med ca 800, medan flera orter i Norrland naturligtvis får ökad sysselsättning i stället. Å andra sidan vill jag i detta sammanhang peka på att Borås näringsliv får en bättre differentiering på sikt genom exempelvis Volvoetableringen i Borås. Detta, tycker jag, är ett exempel på praktisk regionalpolitik. Man får både ta och ge. På samma sätt bör man därför också bedöma utflyttningen av statlig verksamhet. Vi har ju haft ständigt återkommande debatter i den frågan, och det finns kanske ingen anledning att ta någon större debatt därom i detta sammanhang, eftersom beslutet redan är fattat och förankrat i en stor riksdagsmajoritet. Men nu kommer moderaterna tillbaka med en reservation enligt vilken de vill att beslutet skall rivas upp. Som huvudskäl för yrkandet har man anfört att omlokaliseringen ansågs vara ett led i strävandena att dämpa expansionen i Stockholmsområdet men att det numera inte föreligger en sådan förutsättning. Reservanterna menar att det i stället har uppstått en stagnation som kommer att förvärras. Man talar också om försämrad arbetsmarknad. I detta sammanhang kan det kanske vara av intresse att påpeka att antalet förvärvsarbetande i statlig tjänst i Stockholms län trots utlokaliseringen beräknas öka med 6 000-10 000 personer mellan åren 1970 och 1980. Det kan också förutsättas att den övriga tjänstesektorn kommer att växa. Däremot har det skett en minskning när det gäller industrisidan, men det är inte något specifikt för Stockholm — det gäller också på andra orter. Eftersom Stockholm är vår huvudstad med så gott som all central administration samlad på en hand med riksorganisationernas kanslier, länsorgan m.m. är det självklart att där finns en betydande tjänstesektor och att det kommer att vara så även i framtiden. Det kan från den synpunkten anses som praktisk regionalpolitik att vi försöker utlokalisera en del statliga verksamheter som inte nödvändigtvis måste ha sitt säte i Stockholm, medan vi å andra sidan anser att det finns skäl för en industriell tillväxt. Jag anser att situationen i Stockholmsområdet knappast är så bekymmersam som man vill göra gällande i de motioner som behandlar Stockholmsproblemen. Göteborg t.ex. har en problematik med motsatt utveckling: alltför mycket av tung industri, medan den övriga sektorn knappast kan sägas balansera detta. Samma förhållande gäller i många av våra primära centra i södra och mellersta Sverige. De har också i många fall haft en ogynnsam utveckling, som jag sade förut, eller i vissa fall ökat mycket obetydligt. Det har i vissa fall varit fråga om en nedgång och i vissa fall en obetydlig ökning. Det finns inte så stor orsak att gå in på enskilda orter och län i detta sammanhang. Vi kommer att få ett mycket omfattande material att ta ställning till, eftersom resultatet av det samlade utredningsarbetet, som nämnts flera gånger här i dag, väntas föreligga redan vid kommande årsskifte. Däremot finns det skäl att bemöta moderaternas reservation om ett upphävande av beslutet om utflyttning av statlig verksamhet. Det sägs i reservationen att planeringen av etapp 2 inte kommit så långt att det utgör hinder mot en omprövning. Är det verkligen så? I sitt inlägg här tog ju herr Nordgren tillbaka litet när han konstaterade att det endast var på vissa orter som förberedelsearbetet inte hade kommit så långt. Om herr Nordgren hade haft samma förnuftiga synpunkter för några dagar sedan, skulle han inte ha velat vara med om att riva upp beslutet om etapp 1. Men då var han faktiskt på väg att riva upp beslutet om provningsanstaltens utflyttning. Jag måste rekommendera herrar Oskarson och Nordgren och alla moderater som har för avsikt att stödja denna reservation att gå ut och fråga de moderata förtroendemännen i de aktuella kommunerna. Svaret skulle då troligtvis bli ett annat när det gäller etapp 2, nämligen att markfrågorna är lösta, att projekteringen har påbörjats och att ett omfattande arbete har nedlagts beträffande kontakterna med berörda verk och myndigheter samt deras personal. Dessutom har kommunerna i hela sin planering tagit hänsyn till den inflyttning som väntas ske. Att reservanterna sedan har pekat också på personalfrågorna och andra skäl, bl.a. kostnaderna, förvånar kanske mig, eftersom samma personer har suttit med vid beslutet om etapp 1 och vid den tidpunkten haft egna förslag om utlokaliseringen. T. ex. herr Nordgren ville ha myntverket till Söderhamn, och herr Oskarson ville ha en annan förläggningsort än de föreslagna för sjöfartsverket, domänverket och arméns tekniska skola. Varför sade man inte nej till utlokaliseringen redan då? Har man blivit så efterklok nu några år efteråt? Utskottsmajoritetens mening är att utflyttningen bör ske i enlighet med beslut som tidigare har fattats. Det torde också bli riksdagens beslut i dag — åtminstone hyser jag den förhoppningen. Herr Nordgren och fru Jonäng ägnar sig mycket åt Gävleborgs län. Det kanske inte är så mycket att säga om detta. De har väl sitt intresse där. Men det verkar som om de tävlar med varandra i sina lokalpatriotiska strävanden. Herr Ekinge talade om decentraliseringen av besluten till länsnivå. Eftersom den frågan skall utredas, finns det ingen anledning att här i dag diskutera värdet av en sådan decentralisering. Herr Nordgren ville ge en blomma till det privata näringslivet, som han menade har haft större betydelse för landets utveckling än det regionalpolitiska stödet. Man måste fråga herr Nordgren: Hur många företag har tillkommit inom stödområdet utan lokaliseringsstöd under de senaste tio åren? Hur många företag kom till förut på privat initiativ? Herr Nordgren vill själv ha nytta av det regionalpolitiska stödet för Gävleborgs län. Då måste väl stödet ändå vara till nytta. Herr Nordgren vill utöka glesbygdsstödet och en del andra saker och ting. Jag förmodar att han vill det, därför att han vet att privat verksamhet inte kan lösa problemen. Varken herr Nordgren eller fru Jonäng kan tydligen lita på de privata företagen i detta avseende. Fru Jonäng berörde ortsklassificeringen och sade bl.a. att socialdemokraterna vill bedriva välfärdspolitik för dem som bor i primära centra. Också ortsklassificeringen är en fråga som får tas upp i ett större sammanhang, när vi har fått det nya underlaget genom den planeringsomgång som pågår. Låt mig bara slå fast att det för de flesta av oss är självklart att vi behöver åtminstone ett rikt differentierat centrum i varje län, eftersom det innebär att länet såsom helhet får en gynnsammare utveckling. Det betyder också att många, särskilt välutbildade ungdomar, kan stanna kvar inom sitt eget län i stället för att flytta. Fru Jonäng nämnde kommuncentra. Men en kvalificerad tekniker t.ex. kan sällan få ett jobb i ett kommuncentrum. Det står klart för oss alla andra. Man skulle naturligtvis kunna räkna upp en massa yrken och utbildningar, där vi vet att vederbörande inte har en chans att i de minsta orterna få ett arbete som passar dem. Det är att slå blå dunster i ögonen på människor att försöka låtsas som om det är möjligt att få en lika rikt differentierad arbetsmarknad i varenda ort i detta land oavsett ortens storlek. Vi vet att det behövs ett visst underlag, t.ex. när statliga verk skall utlokaliseras eller när högskolor skall inrättas. Det behövs punkter som ger tillräckligt underlag för kvalificerad service och som utgör basorter för kulturell verksamhet. Vi vet också att det inte räcker med detta utan att även regionala centra behöver stöd för att utvecklas till betydande serviceorter. Detta tycks alla ha förstått utom centern. Ändå återkommer centerpartistiska motionärer år efter år och vill ha sina orter uppflyttade. I arbetet på kommun och länsplanet har man på centerpartihåll sannerligen inte visat något ointresse för ortsklassificeringen. Är ni verkligen säkra på att centerns kommunalmän vill vara med om att avveckla ortsklassificeringen? De kanske inser att det inte är bara att säga att så ska vi ha't. De förstår nog att det också är nödvändigt att ställa frågan: Var ska vi ta't? Vi har begränsade resurser när det gäller etableringsvillig industri. Vi har inte möjlighet att sprida bebyggelse och service på vilket sätt som helst. Det finns alltså gränser för spridandet. Det insåg också de första centerreservanterna 1964. I reservation till bankoutskottets utlåtande 1964:48 sade man: ”Näringslivet bör vara lokaliserat så långt de företags och samhällsekonomiska möjligheterna kan bedömas medge.” Nu för tiden ser inte centern några begränsningar, vare sig i befolkningstal eller andra resurser.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
Fru talman! Jag torde väl inte kunna övertyga Gördis Hörnlund om min uppfattning i vad gäller frågan om utlokalisering av statlig verksamhet, lika litet som hon har någon chans att övertyga mig. Låt mig bara konstatera att vi redan vid den första utlokaliseringen begärde en utvärdering, där vi ville ha klarlagt vad kostnaderna blir, i vad mån det blir en sänkt effektivitet inom förvaltningarna och vilka personalproblem som uppstår. Någon sådan utvärdering fick vi inte, och när vi inte fick den ansåg vi att det inte fanns underlag för att säga ja till andra etappen. Vi föreslog då en annan utväg: delegering av beslut från de centrala myndigheterna ut i regionerna och utflyttning av funktioner, dvs. delar av de statliga verken. Vi har sagt i vår reservation att planeringen av andra etappen inte har kommit så långt att den utgör ett hinder för en omprövning, och jag har sagt här i debatten att en omprövning bör ske i de fall då planering och förarbete inte fortskridit i den omfattningen att ett avbrott skulle ställa sig ekonomiskt ofördelaktigt. Förra veckan hade vi i kammaren en debatt i vilken fru Hörnlund var en flitig deltagare, och vi kunde då konstatera hur kostnaderna för utflyttning av statliga verk har sprungit i höjden något alldeles oerhört. Så nog finns det anledning att titta ordentligt på detta.

Fru talman! Det var faktiskt så, fru Hörnlund, att vi 1962 fick en kommunreform i vårt land som syftade till att skapa näringsgeografiska enheter som skulle kunna fungera ur arbetsmarknads-, service och kommunikationssynpunkt. De nya kommunerna skulle utgöra grunden till en stabiliserad befolkningsmässig och ekonomisk utveckling. Men tydligen hade socialdemokraterna inte så stor tilltro till kommunreformen, utan man genomförde den ortsstruktur som innebär en påtaglig koncentration inom länen och en uttunning både när det gäller befolkning, arbetsmarknad och service för de mindre kommunerna. Detta är enligt min och centerns mening ett steg tillbaka. Vi vill inte klassa kommunerna mot varandra. Fru Hörnlund talade om våra begränsade resurser. Just därför att våra resurser är begränsade borde vi utnyttja dem på bästa sätt och inte satsa så ensidigt som socialdemokraterna vill göra. Vi kan aldrig skapa jämlika och goda levnadsbetingelser för alla människor i vårt land med den regionalpolitik och i synnerhet den ortsklassificering som socialdemokraterna vill ha.
Fru talman! Herr Oskarson tog upp att moderaterna begärt en utvärdering av utlokaliseringen och inte varit så intresserad av den första etappen heller. Men jag vidhåller att herr Oskarson faktiskt var med vid den tidpunkten och själv hade förslag på orter. Han ville byta lokaliseringsort i åtminstone tre fall. Om ni var så skeptiska redan från början på moderat håll när det gäller etapp 1 kan jag inte förstå hur ni kunde vara så lättsinniga att ställa upp bakom det beslut vi tog den gången. Man talar nu om att en ändring kan ske i de fall där planeringen inte kommit så långt. Jag skulle fortfarande vilja ge rådet: Fråga era egna kommunalmän, fråga i Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun, Borlänge, Karlstad, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Borås och Kalmar om de har samma synpunkter på den här frågan. Fråga om de tycker att planeringen inte gått så långt att åtminstone några av dem kan avstå från detta sysselsättningstillskott. Jag tror ni skulle få nej. Det talas väldigt mycket om kostnaderna. Det har nämnts i många sammanhang men jag vill upprepa att kostnader hade kommit även i Stockholm, därför att många myndigheter har undermåliga lokaler. Det gäller t.ex. provningsanstalten. Man skall heller inte glömma att investeringarna innebär en injektion i de orter dit verksamheten kommer. Varför, herr Nordgren, införde vi lokaliseringsstöd över huvud taget? Herr Nordgren tyckte att den privata industrin hade klarat etableringar så bra förut. Men så var inte fallet. De privata företagen etablerade sig inte i Norrland. Det var inte därför vi över huvud taget började föra en aktik regionalpolitik. Fru Jonäng tar upp frågan om kommunreformen och jag måste säga att den haft stor betydelse. Naturligtvis är kommunerna fortfarande grunden för all planering. Men jag tycker ändå att fru Jonäng borde förstå att alla kommuner icke kan erbjuda all den kvalificerade service som vi fordrar i olika sammanhang. Det är därför man måste stödja sig på regionala och primära centra.
Fru talman! Fru Hörnlund råder mig att gå ut och fråga de moderata kommunala förtroendemännen och sedan räknar hon upp en lång rad av orter. Får jag komplettera den där listan med en ort — Stockholm. Där kan vi också fråga så kanske vi får litet balans i de här uttalandena. Jag tror resultatet blir likadant för fru Hörnlund som för mig om vi frågar våra respektive kommunala förtroendemän. Sedan säger fru Hörnlund att det i fråga om kostnader är likvärdigt om man skulle skaffa nya lokaler i Stockholm eller flytta ut. Ja, i de fall där man är tvingad att bygga nya lokaler, men observera, fru Hörnlund, att det är långtifrån i samtliga fall. När vi diskuterar detta gör vi det ju även från samhällets synpunkt i stort och det är med samhällets medel kostnaderna skall täckas. Man kan, som vi också sagt så många gånger tidigare, nå samma regionalpolitiska effekter just genom utflyttning av delar av de statliga myndigheterna. Man kan delegera besluten och därigenom skaffa arbetstillfällen ute på de olika orterna. Och detta kan man göra utan de dryga kostnader som den nuvarande utflyttningen medför.
Fru talman! Fru Hörnlund gav oss rådet att vi skulle fråga våra kommunalmän om deras uppfattningar då det gäller ortsklassificeringen. Jag skulle vilja turnera det rådet till fru Hörnlund: Fråga kommunalmännen i kommuncentra och regionala centra om deras uppfattning om ortsklassificeringen!

Fru talman! Herr Oskarson säger att jag skall fråga de kommunala förtroendemännen i Stockholm. Både herr Oskarson och jag har haft rika tillfällen att ta del av deras synpunkter. Det gällde även inför den första utflyttningsetappen. Jag tycker kanske att herr Oskarson skulle ha lyssnat på deras företrädare när det gällde den första utflyttningen, nämligen etapp 1. I dag torde det inte vara särskilt stor idé att lyssna på dem. Nu har vi redan fattat beslutet och nu är det andra kommuner som är berörda. När det gäller utflyttningen av statliga myndigheter skulle de inte betytt någon injektion i form av högre tjänster om vi gått på en delegering. Men det får vi genom att hela verk och myndigheter flyttas ut. Det är en sak som är av stor betydelse i detta sammanhang. Det var nämligen meningen att vi skulle tillskapa en ordentligt differentierad arbetsmarknad i de primära centra som vi har talat om här. Jag har faktiskt aldrig, fru Jonäng, mött någon som har kritiserat ortskriterierna på lokal nivå vare sig från centerpartistiskt eller annat håll, utan man tävlar — som jag sade förut — med varandra för att få upp sina orter en klass. Det är ungefär vad diskussionerna gäller i dag.

Fru talman! Tidigare talare har berört den regionalpolitiska utredningsverksamheten. Därvid har bl.a. centermotionen nr 222 behandlats, och jag kan helt instämma i vad herr Stridsman anförde. Jag vill emellertid understryka hur viktigt det är när länsplaneringen 1974 nu skall utvärderas att den verkligen blir parlamentariskt förankrad. Det är en förutsättning för att de olika synpunkter och förslag till åtgärder för att förbättra sysselsättningen, servicen, miljön, kommunikationerna samt befolkningsutvecklingen i länen och kommunerna som kommer fram i remissarbetet också blir åtgärdade. Jag har den uppfattningen att det i tidigare planeringsomgångar inte har blivit särdeles stor effekt av det arbetet. Kommunerna och fackliga organisationer, näringslivet och andra organisationer, som nu lagt ned ett betydande arbete, har rätt att fordra resultat av det utförda arbetet. Det är nödvändigt att deras arbete inte bara blir en pappersprodukt utan att åtgärder vidtas mot bakgrund av det material som arbetats fram i länsplaneringsomgång 1974. Det är därför som vi reservanter har velat få en sådan inriktning på det kommande utvärderings och utredningsarbetet att de regionalpolitiska insatserna får sådan utformning att alla kommuner bereds likvärdiga möjligheter till sysselsättning, service, god miljö och inkomst, vilket vi angav också i motionen 1972:1812. De regionala stimulansåtgärderna når som regel inte de svaga kommunerna med sådan kraft att de genererar en positiv utveckling. Grundläggande för kommunblocksindelningen var, vilket också framkom av fru Jonängs senaste inlägg, att alla kommuner skulle utgöra en näringsgeografisk enhet med utvecklingsmöjligheter. Den notan får vi inte springa ifrån. Enligt vår mening bör riksdagens ställningstagande 1962 i kommunblocksbeslutet vara vägledande för regionalpolitiken. I motionen 933 av herr Boo föreslås att Ludvika och Smedjebacken skall införlivas i det allmänna stödområdet. Jag har i det avseendet samma uppfattning som jag hade när vi behandlade frågan vid förra årets riksdag. Så länge vi har nuvarande utformning av stödområdena finns det inget motiv för att endast två kommuner i hela Kopparbergs län skall stå utanför stödområdet. Likaså finns det i motionen 645 av mig själv med flera, som återkommer i år, krav om att införliva Rättvik med det inre stödområdet. I det länsplaneringsmaterial som nu ligger ute för remissbehandling i Kopparbergs län har man också pekat på nödvändigheten av att Rättviks kommun införlivas med det inre stödområdet. Utskottet har vid behandling av alla dessa motioner som berör stödområdena menat att den nu nära förestående slutomgången av länsplaneringen och det förhållandet att man under hösten kommer att börja utvärdera materialet bör göra att man avvaktar resultatet innan man tar ställning till stödområdets framtida konstruktion. Jag har också anslutit mig till utskottets uppfattning i den frågan, men som jag sade tidigare bör denna utvärdering ske efter de riktlinjer som vi angivit i reservationen 1. Den aktiva lokaliseringspolitiken har, som vi tidigare hört, pågått i tio år, men det är först nu som man kan räkna med mera påtagliga resultat av verksamheten. Trots att den negativa befolkningsutvecklingen har förbytts i en positiv utveckling i skogslänen, har vi där en regional obalans. Det är inte minst ortsklassificeringen som har bidragit till detta. Inom stödområdena har en positiv utveckling främst ägt rum i primära centra och i vissa fall också i regionala centra. Den försöksverksamhet med utbyggnad av industricentra som beslöts av 1972 och 1973 års riksdagar förstärker enligt min uppfattning denna inomregionala obalans. Enligt statsmakternas beslut skall dessa industricentra fullt utbyggda inrymma 300 arbetsplatser och ligga i lägst regionala centra med gott serviceunderlag. Det betyder att kommuner och orter i skogslänen med stora avstånd ytterligare får släppa från sig arbetskraft. Då pendling inom dessa områden i längden är otänkbar, flyttar givetvis de som fått arbete i ett industricentrum till den ort där detta är beläget. Nu har ett enigt utskott vid behandlingen av motionerna om industricentra framhållit att man vill avvakta hur verksamheten kommer att utvecklas i de nu befintliga anläggningarna i Strömsund och Lycksele innan man går vidare. Jag tror också att det är nödvändigt att stanna upp ett tag för att se hur man i framtiden skall lösa frågan om industricentra. Som ett försök att stimulera kommuner och företag i det inre stödområdet utanför regionala centra har jag tillsammans med andra ledamöter i motionen 224 föreslagit att kommuner skall kunna få statsbidrag med 50 96 för uppförande av industrifastighet. Den tanken delas också av herrar Stjernström och Åsling i motionen 1734. De anser att anläggningarna kan uppföras som kommunala beredskapsarbeten med 50 96 statsbidrag. Med en sådan inriktning av stödet kan kommuner hjälpa företag som vill etablera sig i mindre kommuner och orter. Under en övergångstid får företaget tillgång till industrilokaler för att så småningom, när det rotat sig på platsen, bygga själv. Det finns också alltid företag inom orten som behöver nya och ändamålsenliga lokaler, som bl.a. uppfyller kravet på bättre arbetsmiljö för de anställda. Utskottet har varit positivt i denna fråga och anser att man bör öppna vissa möjligheter i orter i det inre stödområdet med särskilt stora svårigheter. Även om utskottet i fortsättningen pekar på att man bör vara restriktiv till uppförande av industrilokaler, så öppnar sig här möjligheter för kommuner med sysselsättningssvårigheter att få en stimulans för att öka sysselsättningen inom dessa orter. Jag vill tacksamt notera denna välvilja från utskottet och yrkar bifall till utskottets förslag i denna del. Däremot har utskottet inte varit så positivt till motionen 957 om det s.k. IKS-stödet, där vi föreslagit en medelsökning på 2 milj.kr. Utskottet har avstyrkt motionen. Som motiv har man angivit att man bör avvakta det material som kommer fram om sysselsättningsproblem i glesbygden via sysselsättningsutredningen och den pågående länsplaneringen. Vi har med vår motion velat låta den verksamhet som nu pågår i 11 kommuner få fortsätta under de ekonomiska förutsättningar som gällt under åren 1971 73. I och med att allt flera kommuner fått del av detta anslag har stödet per kommun urholkats. Därtill kommer kostnadsfördyringen för löner, materiel o. d. Man får alltså ut mindre dagsverken i dag än tidigare. IKS-verksamheten finns i dag — den är en realitet. Kommunerna har byggt en administration kring denna verksamhet. Den kostar också pengar. Den här verksamheten har i dag stor betydelse när det gäller att fånga upp ortsbunden arbetskraft. Inte minst har kvinnorna i allt större utsträckning under de senaste åren kunnat få jobb genom IKS. Tack vare den variation av sysselsättningsobjekten som IKS-verksamheten kan erbjuda kan den nå ut till alla orter i en kommun, där det annars skulle ha varit svårt att få sysselsättning. Dessutom frigör man här kapital från enskilda som sätts in för att skapa sysselsättning. Jag kan nämna att i Älvdalens kommun under budgetåret 1973/74 var intressenternas kostnader 588 516 kr. Därav var enskilda kostnader 417 353 kr. Antalet dagsverken var totalt 5 352, och dessa var hänvisade av arbetsförmedlingen. Det är således en omfattande verksamhet. Det kan inte vara riktigt att statsmakterna sätter i gång den här verksamheten i glesbygdskommunerna för att sedan undan för undan ekonomiskt urholka den. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservationen 8 under punkterna 37 och 38. I motionen 1695 av herr Eriksson i Arvika m.fl. yrkas att det tillskapas servicegaranti för orter i glesbygd och att förslag därom läggs fram i sådan tid att det kan ligga till grund för propositionen angående Länsplanering 1974. Jag vill understryka vikten av att en verkligt god service kommer glesbygdsbefolkningen till del. Centern och folkpartiet har på den här punkten en gemensam reservation. Inte minst i skogsbygderna, där åldersfördelningen eljest är sned med hög medelålder, är det viktigt att tillskapa en god service.

Fru talman! Först vill jag ställa en fråga. Centern har en reservation till det här utskottsbetänkandet under rubriken Åtgärdsprogram för Stockholms län. Jag blir inte klok på den reservationen. Är det på grund av sin positiva eller sin negativa inställning till Stockholm som centern har reserverat sig på denna punkt i utskottsbetänkandet? I reservationen står det: ”Det är angeläget att det pågående arbetet med länsprogrammen får en realistisk inriktning när det gäller storstadslänen.” Är detta ett nytt uttryck för centerns storstadsfientliga politik, eller vad menar man egentligen? Kanske kan t.ex. herr Granstedt upplysa mig om detta. Fru talman! Detta är tredje året i rad som moderata samlingspartiet yrkar omprövning av etapp 2 i den stora verksutflyttningen. Liksom när beslutet ursprungligen togs 1973 är vi ensamma om att reservera OSS. Påtagligt är emellertid, fru talman, hur olika politiker från skilda partier när tillfälle erbjuds och tycks passande tar chansen att åtminstone i ord ta avstånd från verksutflyttningen. En socialdemokratisk ledamot av denna kammare, herr Lindkvist, sade i förra årets debatt, något förbluffande, att han trodde och hoppades att en framtida regering ånyo kommer att samordna de statliga verksamheterna till huvudstadsområdet. Det är fler riksdagsledamöter än dessa som borde ha kalla fötter inför verksutflyttningen. Rapporter kommer snart sagt varje vecka om enorma flyttningskostnader, om bristande effektivitet och om oro för hur verken över huvud taget skall fungera. Men väsentligare än allt detta är personalens situation. Jag tror att eftervärldens bedömning av verksutflyttningen bl.a. blir att här visade riksdagen en skrämmande hänsynslöshet mot berörda statstjänstemän. Är det någon i denna kammare som vill hävda att utflyttningen av folk från Norrland under 1960-talet på grund av bristen på arbetstillfällen på något sätt blir bättre eller mindre orättfärdig på grund av att man i dag tvångsförflyttar människor från Stockholm? Nog måste det kännas ganska bittert och en smula tragikomiskt för de flyttningshotade tjänstemännen att ta del av § 32-utredningens förslag. Har den socialdemokratiska regeringen bytt åsikt på så få år? 1971 tillmättes personalens synpunkter ingen betydelse. 1973 tillmättes de ingen betydelse. Men 1975 skall de tillmätas all betydelse —- utom förstås när det gäller verksutflyttningen. Får jag citera det socialdemokratiska finansborgarrådet John-Olle Perssons uttalande apropå den s.k. styrmedelsutredningen: Ingen styrning kommer i framtiden att bli möjlig om man inte har de anställda med sig. Utan samråd kan ingen central omfördelning av arbetsplatserna ske. Fru talman! Det finns ingen anledning att vänta på framtiden i den här frågan. Samrådet med de utflyttningshotade kan börja med en gång. Regionalpolitik är en fråga om att ta och ge, sade fru Hörnlund här i kammaren nyss och tog Borås som ett fint exempel. Javisst, men det vi vänder oss emot är metoderna när det gäller verksutflyttningen. Vi motsätter oss inte en decentralisering av statlig verksamhet. Vi protesterar —- och har protesterat — emot den fortgående statliga maktkoncentrationen och centraliseringen av beslutsfattandet till staten. I vårt partiprogram heter det att den önskvärda decentraliseringen av statlig verksamhet bör åstadkommas genom en decentralisering av beslut, inte av myndigheter, och av funktioner, inte av institutioner. En decentralisering av statlig verksamhet är självfallet lättast att genomföra vid omorganisation och då nya förvaltningsenheter skapas. Riksdagsmajoriteten går motsatt väg. Gamla, i Stockholm sedan länge etablerade förvaltningsmyndigheter flyttas ut medan nya verk förläggs till Stockholm. I själva verket är fru Hörnlunds Borås ett utmärkt exempel på detta. Fru Hörnlund har här i kammaren stridit för att det nya statliga industriverket skall lokaliseras till Borås, och i stället har hon fått statens provningsanstalt från Stockholm. Hade det då inte varit bättre att förlägga industriverket till Borås och behålla provningsanstalten i Stockholm? Redan när det första beslutet om utlokalisering fattades 1971, framhöll vi moderater att en parlamentarisk utredning borde tillsättas med representation för de fackliga organisationerna samt ekonomisk expertis för att utarbeta underlag för bedömningen av den fortsatta decentraliseringsverksamheten samt framlägga förslag härom.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
Fru talman! Det var bra att fru af Ugglas tog upp vår reservation nr §; Fru af Ugglas vill veta vad vi avser med vår skrivning, när vi talar om att det är angeläget att det pågående arbetet med länsprogrammen får en realistisk inriktning. Detta trodde jag att hon skulle kunna förstå genom att läsa första meningen i reservationen. Där säger vi att den målsättning som fru af Ugglas partikamrater 1972 — fru af Ugglas var ju själv inte ledamot av riksdagen då — var med om att fastställa har visat sig orealistisk. 1972 bestämde man sig för att Stockholmsregionens folkmängd skulle växa med 130 000 människor över födelseöverskottet - märk: över födelseöverskottet. Vi sade att för att skapa bättre förhållanden, bättre service för människorna här i Stockholm skulle man gå på födelsetalen och inte just något mer. Verkligheten har visat att vi hade rätt. Jag vill fråga fru af Ugglas: Hade det varit bättre att Stockholmsregionen nu haft kanske 50 000 människor mer än i dag? Och då vill jag veta: Varifrån hade de människorna kommit hit? Är det Norrland eller är det mellersta Sverige eller är det södra Sverige som skulle ha släppt till dem. Jag fastslår alltså att man nu kan se att vi har fått rätt när det gäller befolkningsutvecklingen i Stockholms län — något som även Stockholms läns landsting har erkänt då man sagt att just den nuvarande takten är fullt realistisk. Därför har vi också uttalat att man måste se till att det pågående arbetet med länsprogrammen blir realistiskt. Det är inte att vara storstadsfientlig, utan det är verkligen att slå vakt om de människor som bor i den här regionen.
Fru talman! Det är just centerns ”realism” i fråga om storstadsområdena som oroar dem som bor i storstadsområdena. Herr Stridsman pekade på att utvecklingen inte alls har följt de befolkningsramar som drogs upp. Nej, det har den inte gjort, och det visar kanske att de där siffrorna på papperet inte betyder så förfärligt mycket, utan det väsentliga är de konkreta åtgärderna, de handlingar man utför. Det är här som centern i många fall tar ställning för konkreta handlingar som är storstadsfientliga.
Fru talman! Jag vill påstå raka motsatsen till vad fru af Ugglas sade, för det är just den målsättning som riksdagen fastställer som skall vara underlaget för samhällsplaneringen. Vad finns det för annan målsättning? Första gången som vi i riksdagen över huvud taget fick besluta om en konkret målsättning på detta område var 1972 på hösten. Då fanns det två ståndpunkter: dels en som gick ut på en mer koncentrationslinjebetonad inriktning av regionalpolitiken, dels en mer decentralistisk. Att vår linje för utvecklingen i Stockholmsregionen visat sig vara den riktiga kan väl inte innebära annat än att vi hade en politisk vilja och en ambition att skapa just sådana förhållanden för människorna i regionen som de efterlyser och den service som de behöver.
Fru talman! Fortfarande kvarstår min fråga till herr Stridsman vad den här reservationen egentligen innebär. För inte är det så att herr Stridsman tycker att hans partikollega i Stockholms läns landsting, Knut Nilsson, behöver ett särskilt påpekande i utskottsbetänkandet att han skall komma ihåg att göra upp realistiska ramar för utvecklingen inom Stockholmsregionen? Det klarar han väl ganska bra själv ändå.

Fru talman! Herr Stridsman har här på ett utomordentligt sätt svarat på de frågor som fru af Ugglas ställde, men jag kan inte motstå frestelsen att här anföra några kompletterande synpunkter. Först en sakupplysning, fru af Ugglas. Det är inte landstinget som sköter länsplaneringen, utan det är länsstyrelsen som gör det. Och chef för länsstyrelsen är landshövding Hjalmar Mehr, en bekant socialdemokrat i detta område. Sedan tycker jag att fru af Ugglas borde vara väl medveten om konsekvenserna av en planering utifrån orealistiska antaganden om befolkningsutvecklingen. Det är just vad vi har haft inom denna region. Man har föreställt sig en våldsam expansion, men den har inte inträffat. Följden är nu att våra kommunalpolitiker runt om i kommunerna i regionen brottas med våldsamma problem, förorsakade av mängder av tomma lägenheter och överdimensionerade servicecentra och liknande. Planeringssiffror är inte några tomma siffror, utan det är siffror som dimensionerar samhällsapparaten. Om de är orealistiska får man också en överdimensionerad samhällsapparat på vissa områden, vilket kan leda till mycket allvarliga konsekvenser. Det är också något som vi, som lever i regionen, mycket starkt har fått uppleva. Det som jag begärt ordet för att ta upp berör också Stockholmsregionens problem, och jag anknyter då till en av de motioner som behandlas i förevarande betänkande, nämligen motionen 938. Där tar vi upp frågor om sysselsättningsbalansen i regionen. Vi vet att ett av de största bekymren i Stockholms län är den ojämna fördelningen av arbetsplatserna. I vissa områden — det gäller framför allt centrala Stockholm och vissa förortskommuner — har vi en mycket hög koncentration av arbetsplatser, i vissa andra delar av regionen är det mycket ont om arbetstillfällen. Och resultatet blir att regionens invånare i stor utsträckning måste göra långa pendelresor till och från arbetet, resor som i praktiken förlänger arbetsdagen från åtta till kanske tio timmar. Detta leder till en rad sociala problem, t.ex. små möjligheter till mänsklig kontakt inom familjens ram, barn som måste vistas mycket långa tider på barndaghem osv. Dessa långa resor ställer också stora krav på trafikapparaten. Vi måste dimensionera såväl vår kollektiva trafik som vårt vägsystem efter de strömmar av människor som dagligen reser till och från sina arbeten över långa sträckor. Och det leder också till att vissa delar av regionen har fått utpräglade sovstadsmiljöer, som praktiskt taget töms på sin vuxna befolkning under dagarna och som fungerar som ett hem för människorna enbart under nätterna. Det är helt naturligt att de områdena erbjuder mycket torftiga miljöer. Ansvaret för att få en balanserad utveckling i regionen ligger naturligtvis på många händer, men utan tvivel ligger en stor del av det ansvaret på staten, eftersom staten just i detta område är en så stor arbetsgivare. Om man ser på hur de statliga arbetsplatserna är fördelade i regionen finner man att staten som arbetsgivare står för en mycket stor del av koncentrationen. Av de cirka 130 000 statsanställda tjänstemän som finns i Stockholms län är över 100 000 sysselsatta i Stockholms kommun, Solna och Sundbyberg. Den statliga sysselsättningen är mera koncentrerad än arbetsmarknaden generellt. Staten bidrar alltså aktivt till koncentrationen. I motionen 938 tas just detta problem upp. Avsikten med motionen är att staten skall ta sitt ansvar som stor arbetsgivare i området och medverka till att skapa en bättre sysselsättningsmässig balans. Om detta säger nu inrikesutskottet följande: ”Att staten såsom en stor arbetsgivare i regionen har ett ansvar för en förbättrad inomregional balans är ovedersägligt och behöver knappast särskilt betonas.” Jag tycker att detta är ett mycket positivt och glädjande uttalande av utskottet, även om det kanske inte är någon verklighetsskrivning. Om man ser på hur den statliga sysselsättningen hittills har fördelats i regionen får man ingen känsla av att staten har tagit något sådant ansvar. Och om man ser på de aktuella planerna när det gäller byggande av nya lokaler för statliga ämbetsverk och liknande finner man inte heller några tendenser mot ett sådant ansvarstagande av staten i egenskap av arbetsgivare i regionen. Men låt oss hoppas att regeringen noga kommer att läsa inrikesutskottets betänkande och tänka på vad där står. Jag tror att det vore nyttig läsning, inte minst för arbetsmarknadsministern Bengtsson. Jag hade nämligen för ungefär ett år sedan en debatt med honom här i kammaren om just dessa frågor. Då kunde jag inte märka att arbetsmarknadsministern såg denna fråga på samma sätt som inrikesutskottet gör när man säger att det är självklart att staten skall ta sitt ansvar. Låt mig citera en passus ur denna debatt. Herr Bengtsson sade: ”Nödvändigheten har ju gjort att verken centraliserat sin verksamhet. När vi ökar verksamheten får det ske där ämbetsverket finns. Jag trodde verkligen det var självklart att man inte kan bära sig åt hur som helst bara därför att det är en statlig huvudman på en arbetsplats.” Jag försökte den gången att få något slags principuttalande av arbetsmarknadsministern om att han var beredd att medverka till att få en bättre balans på sysselsättningen, men något sådant medgivande kunde jag inte få. Efter den formulering som inrikesutskottet nu använt i sitt betänkande hoppas jag att den statliga politiken skall få en annan inriktning när det gäller att förlägga arbetsplatser till Stockholmsregionen. Jag har också medverkat i en annan motion som behandlas i detta betänkande. Det är motionen 939, som rör skärgårdarnas problem. Jag tror inte att jag vid det här tillfället behöver orda så mycket om den oerhört stora roll som skärgårdarna spelar för oss i landet som en miljötillgång och som ett område dit vi kan söka oss på vår fritid. Jag tror inte heller jag behöver lägga ut texten om vikten av att bibehålla en levande skärgård. Jag tror att det råder full enighet om att vi skall ha en skärgård som verkligen lever och inte bara något slags musealt reservat. Men om vi menar allvar med detta, måste vi också se till att det finns en bofast befolkning i skärgården och att denna befolkning har utkomstmöjligheter, möjligheter till sysselsättning. När man försöker skapa sysselsättning i områden sådana som våra skärgårdar utgör stöter man på speciella problem. De geografiska förhållandena — många öar har över huvud taget inte några fasta förbindelser med fastlandet — och transporttiderna, som är en följd av att man i stor utsträckning måste använda sig av sjötransporter, skapar speciella pro blem. Dessa problem påminner i många stycken om de problem som man kan finna exempelvis i Norrlands inland. Därför är det också viktigt med särskilda stimulansåtgärder i skärgårdsområdena. I motionen föreslås dels att en parlamentarisk utredning tillsätts som skall lägga fram ett åtgärdsprogram för skärgården, dels att glesbygdsstöd skall kunna utgå i skärgården. Centerpartiet har i en reservation krävt en parlamentarisk utredning som skall göra en allmän översyn av regionalpolitiken. Det är naturligt att frågan om insatserna i skärgårdarna tas upp i det sammanhanget. Jag vill därför yrka bifall till centerpartiets reservation på denna punkt. När det gäller glesbygdsstödet vill utskottet inte ta ställning nu utan avvaktar länsplaneringen. Jag tolkar utskottets formulering så att utskottet ställer sig positivt till kraftåtgärder för att lösa skärgårdarnas sysselsättningsproblem. I och för sig brådskar det. Det är angeläget att åtgärderna kommer till stånd så snabbt som möjligt och att de blir effektiva. Därför hade det varit värdefullt om utskottet redan nu hade velat ta ett initiativ av det slag som föreslogs i motionen. Nu har man dock inte velat göra det, och jag förmodar att det inte är någonting annat att göra än att visa tålamod och hoppas att de här efterlysta åtgärderna kommer i samband med länsplaneringen eller som en följd av förslag från den interdepartementala utredningsgruppen, som också har sysslat med skärgårdsfrågorna. I övrigt vill jag instämma i de synpunkter som har framförts av mina partikamrater tidigare i debatten. Jag vill'avsluta mitt anförande med att yrka bifall till de reservationer som centerpartiet står bakom och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Orealistisk planering talade herr Granstedt om. Självfallet är det inte bra, men den överdimensionerade samhällsapparat som herr Granstedt anser att Stockholmsregionen lider av tillkom väl i så fall under de gyllene åren på 1960-talet; den tillkom väl knappast när befolkningsramarna fastställdes senare — en bra bit in på 1970-talet, såvitt jag förstår. Hur är det för resten med den överdimensionerade samhällsapparaten när det gäller sjukvården och barndaghemmen - eller är den kanske värst när det gäller bostäderna? Den beror väl på en felaktig bostadspolitik. Herr Granstedt höll precis det anförande här i kammaren som jag hade väntat mig: han talade vackert om glesbygdsproblematiken i skärgården och om den inomregionala balansen i Stockholms län, och visst är detta mycket angeläget! Skärgården är någonting som ligger oss varmt om hjärtat, såsom herr Nordgren redan betonat. Men, herr Granstedt, låt mig få ställa en fråga: Är det inte så, att förutsättningarna för en jämnare spridning av arbetsplatserna är större om antalet arbetsplatser växer än om det minskar — vilket ju centerns politik visavi storstadsregionerna har gått ut på?
Fru talman! Beträffande den överdimensionering som förekommer i detta område är det riktigt som fru af Ugglas säger, att den först och främst gäller bostäderna. Men problemet med de tomma lägenheter som vi i dag brottas med är inte någonting som har tillkommit under några ”gyllene år på 1960-talet”, utan det är lägenheter som fortfarande håller på att byggas. Åk ut till Botkyrka, fru af Ugglas, och åk ut till Märsta eller Södertälje — där jag själv bor — så får fru af Ugglas se hur nya lägenheter ständigt håller på att produceras! Det är just exempel på en överdimensionering på grund av att man har gjort orealistiska antaganden. Det är en överdimensionering som centern tidigare förgäves har försökt bromsa. Men detta gäller naturligtvis inte bara bostäder, utan det gäller i vissa fall också kommersiell service. Res ut till Skärholmen t.ex., så kan fru af Ugglas se en del av de problem som bland andra köpmännen brottas med därför att de etablerat sig där under falska föreställningar om hur framtiden skulle utveckla sig. Fru af Ugglas var inte förvånad över de frågor som jag tog upp. Det är klart att om fru af Ugglas som utskottsledamot har läst mina motioner, bör hon ha vetat vilka frågor jag skulle komma att ta upp. Föreställningen om att det behövs en väldig expansion av antalet arbetsplatser för att på det sättet få en jämnare fördelning jävas i varje fall av erfarenheten. Hittills har nämligen den snabba sysselsättningsexpansionen under 1960 talet bara lett till ytterligare koncentration. Vidare måste jag rätta fru af Ugglas påstående, att centern skulle eftersträva en minskad sysselsättning i Stockholmsregionen. Så är inte fallet. Fru af Ugglas kan exempelvis läsa vårt regionala handlingsprogram och våra reservationer till regionplanen. Där finns det klara siffror på vilken sysselsättningsutveckling vi vill ha i den här regionen. Den innebär en ökad sysselsättning i Stockholms län.
Fru talman! Jag kan inte låta bli att fråga herr Granstedt hur han har uppfattat den här reservationen vid inrikesutskottets betänkande. Är den en markering mot glesbygden och de centerväljare som bor där eller är den en markering mot stockholmarna? Jag har haft oförsyntheten att här i kammaren försöka påvisa den tvetalan som centern invecklar sig i. Man är ute i bygderna ganska negativ mot storstadsregionerna. Sedan försöker man balansera det i Stockholmsregionen genom att tala om den inomregionala balansen. Riktigt går väl detta ändå inte ihop. Man måste ju se till att vi får en tillväxt i alla regioner. Då får vi bäst en inomregional balans.
Fru talman! Det sista som fru af Ugglas sade om att vi måste få tillväxt i alla regioner var faktiskt riktigt förnuftigt. Det är exakt den linje som centern har företrätt. Vi har sagt beträffande Stockholmsregionen att den skall bibehålla sin nuvarande andel av rikets befolkning, dvs. öka lika snabbt som alla andra regioner. Om fru af Ugglas också vill slå in på den linjen är hon välkommen att stödja centerns agerande i dessa frågor. Men hon kanske får besvär med sina egna partikamrater. Vi talar samma språk i hela landet. Vi anser att en lugn utveckling i Stockholmsområdet är till fördel såväl för stockholmarna, för oss som bor i denna region, som för andra delar av landet. Det är inom andra partier som man finner både förespråkare för och motståndare till en snabb expansion i Stockholmsområdet. I Norrland finns sålunda människor som har mycket hårda ord att säga om sina partikamrater i Stockholmsområdet. Den splittringen hittar man inom de flesta partier, däremot inte inom centerpartiet eftersom vi har företrätt samma linje i riksdagen, i Stockholms läns landsting och i de olika länen runt om i landet.

Fru talman! Jag skall litet längre fram i mitt inlägg försöka ta upp något av vad herr Granstedt sade i sitt senaste anförande. Låt mig emellertid först konstatera att vi har något av ett regionalpolitiskt mellanår i riksdagen. Det är naturligt med den metodik som den socialdemokratiska regeringen tillämpar i dessa frågor. Planering måste förankras kommunalt och på länsnivå innan riksdag och regering tar ställning. Det blir därigenom en viss rytm i arbetet, och det senaste året har sålunda ett regionalpolitiskt planeringsarbete med sikte på 1980-1990 utförts i alla våra kommuner och län. I denna planering har man nu kopplat in den fackliga rörelsen, vilket måste bedömas som mycket betydelsefullt. Resultatet av det lokala och regionala arbetet skall under hösten bearbetas i kanslihuset, och nästa år får vi tillfälle att här i kammaren ta ställning till politiken för de kommande åren. Då får vi säkert anledning att ta upp många av de frågor som aktualiserats i motioner, vilka utskottet inte anser nu är mogna för ett ställningstagande i sak. Många motionärer kommer från denna talarstol att tala för sina bygder och sina motioner. Jag förstår mycket väl att de vill försöka föra fram sina synpunkter, men jag hoppas att de också har förståelse för utskottet som anser att vi inte kan ta upp önskemålen i detta sammanhang. Den utveckling som har ägt rum sedan hösten 1972 visar att den förda regionalpolitiken har haft effekt. Fru Jonäng och herr Stridsman har talat om regionalpolitiken som ett misslyckande; jag skall senare närmare gå in på deras synpunkter. Centerpartiets och vänsterpartiet kommunisternas tal om att centraliseringsutvecklingen fortsätter stämmer inte med verkligheten. Vi har i dag befolkningsökningar — det har redan framhållits av herr Nilsson i Östersund m.fl. — i samtliga skogslän och en icke obetydlig ökning i Västerbotten och Norrbotten. Jag menar emellertid inte med detta att allt är gott och väl. Vi behöver utveckla våra regionalpolitiska instrument. Utredning om regionalpolitiska styrmedel pekar här på nya vägar. Herr Stridsman har polemiserat litet om detta men jag skall inte säga mer om det nu. Vi får säkert anledning att nästa år återkomma till alla dessa problem när utredningen och remissbehandlingen har slutförts och regeringen tagit ställning. Låt mig nu kommentera något av vad som står i reservationerna och vad som sagts här från talarstolen. Det finns en sak i centerpartiets reservation nr 1 som jag tycker är litet underlig. Jag jämför den då med ett uttalande i inrikesutskottets betänkande nr 3 om arbetsmarknadspolitiken. I en reservation till detta betänkande begärde man tilläggsdirektiv till sysselsättningsutredningen om en politik för ett centraliserat samhälle. Men när inrikesutskottet i dag säger att frågan om hur vi skall ha samhället i framtiden skall gå till sysselsättningsutredningen, då kommer centerpartiet omedelbart med en reservation och säger att vi i stället skall ha en ny utredning. Jag skulle vilja ha en förklaring på vad centerpartiet egentligen vill. Ibland tycker ni att sysselsättningsutredningen är bra och ibland tycker ni att den är dålig. Såväl herr Stridsman som fru Jonäng har rätt mycket diskuterat ortsklassificeringen. Herr Stridsman har tagit upp vad kommunministern har sagt. Jag förstår att herr Stridsman har detta från tidningen Tema. Om han hade haft den här karamellen förut hade han använt den redan 1972. Kommunministern säger att han tidigare råkade beteckna ortsklassificeringen som: kvalificerad galenskap. Vad emellertid herr Stridsman inte tar med i sitt konstaterande är vad kommunministern sedan säger. Jag skall be att få läsa in detta ordagrant till protokollet. Jag tycker inte att herr Stridsmans uttalande skall få stå naket när inte kommunministern själv är närvarande. Jag citerar: ”Det förslag som antogs var långt måttfullare. Med den nuvarande utformningen är situationen rätt annorlunda. Ortsklassificeringen får inte innebära att orter hindras i sin spontana utveckling. Grupperingen är ju till för att tjäna som ledning för fördelning av statliga medel och inte för att hindra en kommun att växa av egen kraft.” Sedan säger kommunministern någonting som jag tycker är oerhört värdefullt: ”Det är klart att klassificeringen kan innebära en minskad ambition från statsmakternas sida att satsa på tillväxt inom vissa områden. Under sådana förhållanden är det tänkbart att näringslivet finner dessa regioner mindre attraktiva. Men som jag ser det är problemet snarast det motsatta. Det är svårt att få verklig substans i samhällets övergripande planering. Och det är ett allvarligt problem eftersom. målet om jämn spridning är välfärd över hela riket och regional utjämning knappast kan uppnås utan effektiva styrmedel.” Herr Stridsman! Det hade varit hederligt att citera även vad kommunministern sade i det här sammanhanget. Såväl fru Jonäng som herr Stridsman har tagit upp ortsklassificeringen och säger att denna varit ett elände för detta land. Låt mig ta några orter som exempel. I Malmö stad har befolkningen totalt minskat med 4 784 personer. Flyttningsunderskottet är 4 919, dvs. man har haft ett födelseöverskott. I Sjöbo har man ökat med 156, i Höör med 209. I Göteborg har man minskat med 3 766 och flyttningsminskningen är 4 869. Trots att man haft ett födelseöverskott så har befolkningen således minskat. I Borås har man ett minus med 728. Orust däremot har växt med 375, Öckerö med 157 och Åmål med 9. Fru Jonäng visade några bilder här för ungefär en timme sedan. Hon ville visa hur misslyckad denna regionalpolitik och ortsklassificering har varit för den regionala balansen. Jag försökte få fram bilderna igen, men tekniken fungerade inte så — bilderna var inlämnade på ett annat ställe. Men jag hoppas att de som sitter i kammaren har kvar bilderna på näthinnan, och under alla förhållanden hoppas jag att fru Jonäng har bilden fullständigt klar för sig. Vad visade då fru Jonängs bilder? De visade en kilform när det gäller regionala centra kontra kommuncentra i fråga om befolkningssiffror o. d. fram till 1970. Därefter var kurvorna nästan vågräta. Fru Jonäng var ju med när vi tog beslutet om ortsklassificeringen och de nya regionalpolitiska styrmedlen 1972. Vad har beslutet inneburit? Jo, att dessa medel har visat sig vara effektiva. Effekten har blivit den vi ville. Jag är mycket tacksam för att fru Jonäng visade bilderna, för inte var de en styrka för hennes argument om ortsklassificeringen och regionalpolitiken, men de var en styrka för oss som stått för dessa initiativ i riksdagen — inte, som sagt, för centerpartiets linje i de här sammanhangen. Därmed skall jag lämna ortsklassificeringen. Fru af Ugglas har redan tagit upp centerpartiets reservation nr 3, och jag skulle nästan kunna hoppa förbi den helt och hållet för jag är heller inte klar över vad centern menar. Det står i reservationen: ”Den år 1972 fastställda befolkningsramen för Stockholms län har visat sig, såsom centerpartiet förutsåg redan då, vara helt orealistisk. Detta har lett till planeringsmisstag som fått negativa följder inte minst för Storstockholmsområdet.” Men, bästa vänner, vad är det ni skriver? Var det inte en dämpning av Stockholmsregionen ni var ute efter? Sedan sade herr Stridsman: Det är vi som har fått rätt när det gäller befolkningstalen. — Vi har från socialdemokraternas sida och från riksdagsmajoritetens sida aldrig angivit några bestämda befolkningstal i detta sammanhang. Det var herr Stridsmans första utkast till centerpartiets program, som dock spolades efter hand och mjukades upp, som hade befolkningstal som skulle vara styrande. Centern angav 1 550 000, riksdagen sade 1 600 000-1 675 000. I dag har Stockholms län i runt tal 1490 000 invånare — det var den 31 december 1974, men det har väl inte så stor betydelse. Herr Stridsman sade att Stockholm skulle växa med födelseöverskott. Födelseöverskottet 1974 var 6 701 personer, men befolkningsökningen var 3 557. Det är en skillnad på 3 144. Det måste innebära att herr Stridsman är med på att vi skall satsa på Stockholm för att hjälpa Stockholm att komma upp till den målsättning som centerpartiet har. I dag motsvarar ju inte ökningen ens födelseöverskottet. Fru af Ugglas räknade upp ett par politiker i den här kammaren och sade att de kunde få ”kalla fötter”. Det kan också vara bra att ha ett kallt huvud när man har fattat ett beslut och inte försöka riva upp det och åstadkomma en större villervalla. Det är faktiskt vad ni vill i de sammanhangen. Låt mig rätta till en sak om utredningen regionalpolitiska styrmedel, där fru af Ugglas citerade ett kommunalråd i Stockholm som sagt att flyttning av arbetsplatserna i framtiden icke kommer att vara möjlig utan arbetarnas medverkan. Men det skulle vara någonting som utredningen om regionalpolitiska styrmedel ville ha. — Vad är det som skall styras i framtiden? Det är utbyggnad och lokalisering. Vi har icke talat om att vi skall flytta i väg några människor. Låt mig även ställa en fråga till herr Stridsman eller till vem som helst från centerpartiet. I reservationen 1 säger ni att den av er föreslagna utredningen ”bör också pröva i vad mån de kommunala skatteutjämningsbidragen kan utvecklas och ges förstärkt regionalpolitisk betydelse”. Vad menar ni med detta? Menar ni att spännvidden mellan 95 96 resp. 130 96 av medelskattekraften skall krympas eller göras ännu större? Om ni krymper spännvidden, skulle det inte medföra några regionalpolitiska fördelar i det inre stödområdet. Om ni vill öka spännvidden, bör ni först åka ner till era kommunalråd i Kronobergs län och litet överallt i södra Sverige och fråga om de anser att den nuvarande spännvidden är den riktiga. Jag blev litet förvånad, när herr Rämgård sade att statsmakterna skall ta hänsyn till uppfattningar redovisade av kommun och organisation. Borde man inte då, herr Rämgård, avvakta redovisningen av dessa synpunkter, innan man tar ställning till direktiven till en utredning om den framtida regionalpolitiken? Men ni vill ju tillsätta denna utredning redan nu. Om det ligger någon mening i vad herr Rämgård här har sagt, hälsar jag honom välkommen till utskottsmajoriteten och förutsätter att han röstar med majoriteten och inte med den reservation som hans namn står på. Jag vill ställa ytterligare en fråga till herr Rämgård. Han berörde frågan om industricentra, och jag uppfattade det så att hans bestämda uppfattning var att man skall stoppa utbyggnaden av industricentra. Han säger att det är bra att man stannar upp och ser hur man skall göra innan man går vidare. Utskottet har märkt att det har varit stora svårigheter att få tag på industrier i detta sammanhang. Den saken har utskottet velat ha utredd innan vi går vidare. Anser herr Rämgård att det var en olycka för regionalpolitiken att Strömsund och Lycksele fick industricentra för att dessa avfolkningskommuner skulle klaras? Det måste vara kontentan av vad herr Rämgård säger. Herr Rämgård talar också om att kommunerna skall bygga industrihus. Det kan man givetvis säga, men utskottet har fått ett exempel från di rektör Hammarstedt i Stiftelsen Industricentra. Han förklarade att lokalhyran där var ungefär 70 kr. m”. Genom att subventionera hyran ner till 30 kr./" drar kommunerna till sig industrier, som varit tänkta för ett industricentrum. Herr Granstedt och fru af Ugglas förde en diskussion om Stockholm. I slutet av sitt anförande hoppade herr Granstedt, sin vana trogen, på socialdemokratin och påstod att det finns skillnader mellan socialdemokraterna i Stockholm och socialdemokraterna i Norrbotten. Men här i riksdagen gäller det att bevisa ett sådant påstående. Det är inte detsamma som att vara ute och tala på ett partimöte, där herr Granstedt kan säga vad som helst utan att någon över huvud taget frågar vad herr Granstedt menar. Socialdemokraterna har ett regionalpolitiskt program. Hela partiet bygger på en ideologi om ett starkare samhälle för att klara detta. Vilken ideologi herr Granstedt har har jag aldrig blivit på det klara med. Han talar om att det måste ske en statlig planering av arbetsplatser och dylikt i Stockholm. Jag skall inte citera vad utskottet säger efter den mening som herr Granstedt citerade, men hur hänger detta egentligen ihop med herr Granstedts hela filosofi om det decentraliserade samhället? Hur går det ihop egentligen? Skall det inte planeras på länsnivå var industrierna skall ligga? Och var kommer Stockholms kommun in i det här sammanhanget?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

Fru talman! Herr Fagerlund inledde sitt anförande med att säga att den beskrivning som vi i centerpartiet ger av politiken inte stämmer med verkligheten. Jag vill gärna säga till herr Fagerlund att verkligheten är på god väg att korrigera er. Hur kan ni då fortsätta att hålla fast vid den linje, innebärande en våldsam koncentration, som ni beslutade i riksdagen hösten 1972? Den linjen stämmer inte alls med utvecklingen, och jag har ställt samma fråga tidigare till övriga som företräder utskottsmajoriteten. Sedan var herr Fagerlund inne på att vi borde förklara varför vi inte vill ha sysselsättningsutredningen. Det är klart att vi inte kan binda oss för en utredning som redan i sina direktiv är bunden för en centraliseringslinje. Läs, herr Fagerlund, vad ni sade i inrikesutskottets betänkande nr 3 i samband med att ni besvarade en centermotion: ” Vi står fast vid 1972 års riktlinjer.” Tala då också om vad 1972 års riktlinjer Så några ord om detta med ortsklassificering. Det är rätt intressant att den frågan kommer upp. Också här håller verkligheten på att korrigera utskottsmajoritetens och riksdagsmajoritetens linje. Man trodde att man skulle kunna styra utvecklingen så att i första hand de största orterna — en ort i varje län — skulle växa. Nu har det visat sig, precis som herr Fagerlund säger här, att de mindre orterna, speciellt i södra Sverige men till en del även i Mellansverige där man har kortare avstånd, har lyckats klara sig hyggligt trots att riksdagen med sitt beslut försöker hindra den utvecklingen. Men hur är det i skogslänen, herr Fagerlund? Ta Jämtlands län som ett exempel. Östersunds tillväxt är betydligt större än ökningen på hela länet. Det innebär att kommunerna runt omkring Östersund får släppa till väldigt mycket. De små orterna har ingen motståndskraft gentemot de större, och det beror just på de långa avstånden. Låt mig slutligen säga att kommunminister Hans Gustafssons yttrande ingalunda var oövertänkt. Jag kan hålla med om att han har korrigerat det och slätat över det, men det går inte att komma ifrån vad han tyckte den dagen då ortsklassificeringen presenterades.
Fru talman! Herr Fagerlund gav mig inte så stort utrymme för ett genmäle. Låt mig bara säga att ett kallt huvud kan vara särskilt bra att ha om man skall gå så långt att man t.o.m. vågar ompröva ett felaktigt beslut.
Fru talman! Herr Fagerlunds synpunkter på mitt anförande var i många stycken ganska förvånansvärda. I min diskussion med fru af Ugglas talade jag om att det fanns partier där man hade olika uppfattning i dessa frågor i Norrland och i Stockholmsområdet. Jag nämnde inte namnet på något parti, finkänslig som jag är. Men herr Fagerlund drog omedelbart slutsatsen att jag måste syfta på det socialdemokratiska partiet, trots att jag diskuterade med en moderat. Det faktum att herr Fagerlund tog så illa vid sig av mitt uttalande tycker jag talar för sig självt. Det finns ingen anledning att fortsätta den diskussionen och att anföra fler bevis. Sedan gick herr Fagerlund in på min motion. Jag märkte till min förvåning att utskottets vice ordförande varken vet vad motionen handlar om eller vad utskottsbetänkandet handlar om. Det handlar nämligen inte om statlig styrning av arbetsplatser i allmänhet, utan det handlar om fördelning av statliga arbetsplatser inom Stockholmsregionen. Det är alltså vad vi håller på att diskutera just nu. Jag tror inte herr Fagerlund på allvar tänker sig att överlåta på landsting och kommuner att bestämma var de centrala ämbetsverken eller andra statliga arbetsplatser skall ligga. Det måste nog även i ett framtida decentraliserat samhälle vara en statlig angelägenhet, även om det självfallet bör ske i samråd med regionala och lokala organ, precis som framhålls i min motion.
Fru talman! Herr Fagerlund missade helt poängen med det diagram jag visade. Om index för hela rikets utveckling ligger på 100, ligger index 1973 för storstäderna på drygt 110 och för primära centra på ungefär 104. För regionala centra ligger det på 93 och för kommuncentra på 87. Även om kurvorna 1970-1973 inte är lika branta, är de sannerligen inte vågräta. Poängen med diagrammet är att de stora utvecklingsskillnaderna består, och de kommer att bestå så länge vi har ortsklassificeringen kvar. Låt mig ta ett exempel. Till Hofors och Ockelbo kommuner, som har en svag befolkningsutveckling, ger man 1,4 926 av de beviljade lokaliseringslånen för hela länet. Då framgår det väl ändå ganska klart att den socialdemokratiska regionalpolitiken och ortsklassificeringen försämrar ytterligare för de redan dåligt ställda kommunerna, medan den förbättrar för dem som har en egen och spontan växtkraft.

Fru talman! Låt mig börja med fru Jonäng. Hon säger att index för 1973 är 110 resp. 93, och det är alldeles riktigt. Men vill nu fru Jonäng också stiga upp och tala om var index låg år 1971? Det är ju det som är intressant när det gäller ortsklassificeringen. Före 1972 hade vi ingen sådan klassificering. Om fru Jonäng vill tala om hur det var 1971 och jämföra med 1973, så behöver inte jag göra det och diskussionen kan vara avslutad. Herr Stridsman säger att vi har korrigerat oss. Bästa herr Stridsman, det beror ju på att vi hade olika utgångspunkter. I herr Stridsmans utredning, som sedan mjukades upp, var befolkningstalen heliga. Jag håller er räkning för att ni i er reservation nu har tagit med sysselsättning och andra saker för första gången i år. Dessa saker har vi ju hela tiden påpekat. Det är ju inte befolkningstalet som är det viktigaste, utan sysselsättning, social och kulturell service och allt detta andra. Från era utgångspunkter, med låsta befolkningstal, kan man ju säga att det skett en ändring, men vi har ju aldrig låst oss på det sättet. Sedan säger herr Stridsman att Jämtlands län bevisar detta. Men herr Rämgård har ju sagt att det var fel att satsa på Strömsund. Bestäm er nu, hur skall det vara? Skall man satsa på att försöka bygga upp Strömsund eller skall man inte göra det? Det är en ganska intressant fråga i det här sammanhanget. Vi försöker styra utvecklingen med de medel vi har, men vi måste säkert få ännu bättre medel. Sedan tar herr Stridsman åter upp kommunminister Hans Gustafssons yttrande. Jag har redan läst in det till protokollet, det är onödigt att jag gör det en gång till. När utredningsförslaget förelåg sade han att beslutet blev något helt annat. Och det vet herr Stridsman också att det blev någonting helt annat i propositionen än när det gällde utredningen. Att icke ta upp vad kommunministern säger om sin korrigerade bild av vad han sade vid det tillfället tycker jag är felaktigt. Bara helt kort till herr Granstedt: Jo, herr Granstedt sade att soci aldemokraterna i Stockholm och Norrland hade olika uppfattningar. Herr Granstedt rister på huvudet. Det bevisar att om man hoppar upp i talarstolen utan att tänka på vad man säger och bara låter munnen gå så blir det sådant resultat.

Fru talman! Jag tycker det är bra att herr Fagerlund tar upp resonemanget om det som hände 1972 och kanske något tidigare när vi i centern presenterade vår riksplan med befolkningsramar. Vi kommer ihåg hur mycket man kritiserade oss, bara det att vi kunde våga oss på tekniken att använda befolkningsramar för att visa på en målsättning för samhällsplaneringen. När propositionen sedan kom på hösten 1972 hade man anammat vår teknik när det gällde att utvisa målsättningen. Jag hoppas att herr Fagerlund — vi kommer ju väl överens i utskottet - i alla fall kan sträcka sig så långt att han tror om mig att jag, som ordförande i arbetsgruppen för riksplanen, känner bättre till förhållandena än herr Fagerlund. Då är det oriktigt att tala om att vi någon gång uppgav fasta tal. Jag tycker att sådana yttranden är rent nonsens. Det får vara slut med det. Vi har hela tiden, från första gången vi presenterade vår riksplan, talat om riktvärden. Låt mig få höra det ordet i fortsättningen, precis så som vi har det i våra motioner. Vi har aldrig angett några fasta tal. Det kan jag gå i god för som ordförande i den här arbetsgruppen. Jag glömde ta upp en sak, nämligen skatteutjämningen. Herr Fagerlund, vi hade även skatteutjämningen i vår riksplan. Vi ville att varje kommun skulle garanteras en medelskattekraft på minst 100 96. Vi hade även en reservation när vi prövade detta i riksdagen och den blev vi ensamma om. Vi vill givetvis se över det här och inte försämra för någon utan försöka få en utjämning mellan olika regioner. För såväl socialdemokratiska representanter som moderater och folkpartister är det svårt att komma ifrån att den ståndpunkt de intog 1972 och som de envist biter sig fast vid är helt orealistisk, vilket — det vill jag säga även till fru af Ugglas — vi har pekat på i vår reservation nr 3. Då vill jag fråga: Vad hade varit realistiskt ur er synpunkt? Det har jag inte fått veta. Vi säger att det beslut ni fattade var orealistiskt. Då tycker jag att ni skall stiga upp här och erkänna att vi hade en realistisk linje och att vi är på rätt väg i den här frågan.
Fru talman! Differenserna i det aktuella diagrammet mellan utvecklingen 1971 och 1973 för respektive ortsgrupp är utomordentligt små trots den regionalpolitiska satsningen. Kurvorna är inte lika branta som tidigare. Det är positivt, men de stora utvecklingsskillnaderna mellan de olika ortsgrupperna består. Sedan vill jag understryka vad den här debatten har visat i dag, nämligen att det inte finns någonting kvar av de uttalanden som statsministern gjorde när vi beslutade om regionalpolitiken 1972. Han sade då att den skulle ligga till grund för en välfärd för alla medborgare oavsett var de bor i vårt land. Från socialdemokratiskt håll har i dag klart redovisats att man är inne på en ytterligare förstärkt koncentrations och centraliseringsideologi. Det har talats om robusta och stabila arbetsmarknader och om att förutsättningen för dessa arbetsmarknader är att det sker en viss koncentration inom länen. Det medgavs också från socialdemokratiskt håll att ungdomar i ett kommuncentrum har små möjligheter att få jobb på sin bostadsort. Vi tycker från centern att välfärd består bl.a. just i att man kan få jobb där man bor. Tas möjligheten till sysselsättning bort finns det inte mycket kvar av välfärden för människor. Vad vi verkligen vill från centerpartiet är att skapa goda och jämlika betingelser för alla människor i vårt land, oavsett var de bor.

Fru talman! Herr Stridsman tog upp centerpartiets befolkningsramar som han inte vill höra om längre. Låt mig friska upp minnet, om herr Stridsman har glömt bort hur det var. Såsom ordförande i en grupp hade han ett förslag till centerns riksstämma i Växjö: Gå tillbaka med detta. Ta upp decentraliseringsbesluten i fullmäktige. — Vi kan väl vara överens om att det var på det sättet. Jag har materialet tillgängligt. Sedan behöver vi inte längre diskutera huruvida det är en realistisk linje; vi har ingen replikrätt, och jag skall därför avstå från den diskussionen. Jag är emellertid mycket tacksam för fru Jonängs korrigering av sig själv, när hon inför hela kammaren talade om att det — från det vi antog den nya regionalpolitiken med ortsklassificeringen — inte har skett några förändringar utan det har varit en utplaning. Det är vad jag har försökt säga hela tiden, och nu är det också inskrivet i protokollet, fru talman, att fru Jonäng sagt att det var jag som hade rätt och att kurvorna var fullständigt missvisande. Jag glömde att i min första replik beröra frågan om målsättning. Vi lade fast målsättningen att man skall nå regional balans, som ger människorna i olika delar av vårt land möjligheter till arbete, kulturell service och social service. Sedan säger fru Jonäng i ett stort tal här att vi har korrigerat Palme. Nej, vi har inte korrigerat honom på något sätt, och den socialdemokratiska målsättningen ligger absolut fast. Jag kommer inte ihåg om det var herr Nilsson i Östersund eller fru Hörnlund som talade om ungdomar som inte kunde få arbete i ett kommuncentrum. Låt mig bara säga: Jag har själv två ungdomar, som är över tjugo år. De har utbildat sig till ett yrke där det absolut inte finns möjlighet att få jobb på hemorten. Då är frågan: Skall vi ha ett utbildningsväsende som ger ungdomarna möjligheter att utbilda sig — den diskussionen har vi också haft — till vad de tror att de trivs med och sedan ta jobbet där det finns eller skall vi ha en utbildning sådan som den var när jag var ung, då man sade: antingen glasblåsare eller glasslipare — något annat har du inte att välja på? Då väljer jag att ge mina ungdomar ett yrke som de trivs med och inte vad orten kan bjuda.

Fru talman! Jag tillhör de motionärer som utskottets tjänstgörande ordförande talade om nyss — de som tar upp problem på länsplanet. Han sade sig hysa stor förståelse för de motionärerna, och det tyckte jag var intressant att höra. Men låt mig först slå fast att de riktlinjer för regional utveckling och hushållning med mark och vatten som riksdagen antog i december 1972 har varit och är av väsentlig betydelse för utvecklingen i vårt land och då inte minst för utvecklingen i skogslänen, även om vi inte nått den ambitionsnivå som då angavs i regeringens proposition.

Den målsättningen är det inte något fel på. Det är bara det att verkligheten inte alltid motsvarar ambitionerna. Det är tyvärr lång väg kvar innan den målsättning som jag här återgivit blivit verklighet. På många håll har utvecklingen gått i negativ riktning. Detta gäller inte minst de landsdelar, som sedan länge plågats av en påtaglig undersysselsättning. Och dit hör stora delar av det län där jag hör hemma. Jag har tagit upp den problematiken i en motion, nr 65. Gävleborgs län drabbades mer än andra skogslän av konjunkturnedgången 1971-1972. Det tidigare expansiva Gästrikland fick plötsligt en allvarlig utflyttning med Hofors som hårdast drabbad kommun. Lokaliseringsinsatserna i Hälsingland gav däremot åt flertalet kommuner i Hälsingland en förbättrad situation jämfört med 1960-talet, som var starkt negativt för det landskapet. Tyvärr gällde förbättringen inte alla kommuner. Den svårast utsatta kommunen, Ljusdal, som bl.a. fru Jonäng tidigare talat om, har fått vidkännas fortsatt folkminskning under den hittills gångna delen av 1970-talet. Här behövs verkligen kraftfulla regionalpolitiska åtgärder om strömmen skall kunna vändas. Men även länet som helhet ställer krav på regionalpolitiken. Inrikesutskottet uttalade redan 1973 att utvecklingen inom länet under den då gångna delen av 1970-talet kunde vara ägnad att inge oro. Riksdagens regionalpolitiska målsättning innebar för Gävleborg att länet fick en befolkningsram på 290 000-300 000 invånare för 1980. Länsplanering 1974 visar att vi 1974 var nere i ett befolkningstal på 292 760 invånare. Inget annat län låg i fjol så nära befolkningsramens under gräns. Därtill kommer omflyttningen inom länet. Under åren 1950-1970 minskade glesbygdsbefolkningen i länet med 52 000 personer medan tätorterna ökade sin folkmängd med ca 60 000. Och då var det främst de större tätorterna som ökade. Förändringarna i befolkningens ålderssammansättning har också varit stora. Antalet invånare under 65 år har minskat medan antalet invånare över 65 år har ökat mycket kraftigt. Vad som är särskilt allvarligt är bristen på arbetstillfällen — även om jag gärna vill medge att det på vissa orter i länet är svårt att rekrytera yrkesutbildad arbetskraft. Det har sagts här tidigare, och jag påminner om det, att omkring 15 000 nya jobb behövs i Gävleborg de närmaste åren för att öppen och dold arbetslöshet skall kunna avskaffas utan att länet förlorar ytterligare i folkmängd. Folkpartiet i länet har sedan flera år arbetat för ”ett starkare Gävleborg”, vilket också är rubriken på vårt länsprogram. Vi har i det programmet framhållit en rad åtgärder som nödvändiga, om det målet skall nås.

Flera av dessa krav är upptagna i den motion som jag nyss åberopade. I Länsplanering 1974 har man också berört de problem som jag här omnämnt. Nu säger utskottet att frågan om gränsdragningen för stödområdena får tas upp nästa år till en samlad bedömning i samband med statsmakternas ställningstagande till inriktningen av regionalpolitiken. Men då det enligt min mening redan nu står helt klart att åtminstone Ockelbo och Hofors kommuner bör tillhöra stödområdet, ber jag att få yrka bifall till motionsyrkandet beträffande dessa båda kommuner. Det innebär samtidigt bifall till motionerna 180, 636 och 1724 i motsvarande del. Beträffande yrkandet i motionen att Gävleborgs län i fråga om statlig upphandling jämställs med övriga Norrlandslän vidhåller utskottet sin tidigare redovisade uppfattning, att det inom ramen för gällande upphandlingsregler bör vara möjligt att tillgodose regionalpolitiska intressen av det slag som tas upp i motionen. Reglerna innebär bl.a. att upphandlingsärenden med betydelsefulla regionalpolitiska konsekvenser skall underställas regeringens prövning. Detta är gott och väl. Men det är illa att statsmakterna separerat Gävleborg från det övriga Norrland i detta hänseende, trots att Gävleborg under 1970-talet haft en sämre utveckling än andra län i Norrland. Effekten kan bli att företag i t.ex. Ljusdal, som tillhör inre stödområdet, kommer i ett sämre läge än företag i mycket expansiva orter vid kusten något längre norrut. Det är detta som inte bör få ske. Ett bifall till motionsyrkandet skulle rätta till det, och jag yrkar därför bifall till motionen på denna punkt. som sysslar med samhällsproblem. Utflyttningen har fortsatt under 1970 talet. Ljusdal, som är en viktig ort i nordvästra delen av länet, tillhör de regionala centra om vilka det uttalades, när regionalpolitiken fastställdes, att särskilda insatser från samhällets sida kan bli aktuella för att upprätthålla regional service. Länsstyrelsen har också gång på gång framhållit att behovet av stödåtgärder är mycket stort beträffande Ljusdal. En betydelsefull sådan åtgärd skulle uppförandet av ett statligt industricentrum vara. Detta har också föreslagits i min motion nr 65. Nu meddelar utskottet i sitt betänkande att Stiftelsen Industricentra i år kommer att framlägga synpunkter och förslag om den fortsatta utbyggnaden. Statsmakterna får därmed tillfälle att ta ställning till den fortsatta utbyggnaden och till valet av orter. Det har här tidigare förts fram en del pessimistiska synpunkter på utvecklingen för de redan nu utbyggda industricentra i Lycksele och Strömsund. Enligt uppgift av ansvarig tjänsteman skall de två centra som redan finns vara fyllda före semestertiden i år. Det borde innebära att man sedan kan gå vidare. I hopp om att Ljusdal då skall komma i fråga avstår jag från att nu ställa något yrkande på denna punkt. Gävleborgs län är starkt beroende av att Sverige för en näringsvänlig politik. Ökade stimulanser behövs i regionalpolitiken — den saken tror jag inte behöver diskuteras — och det gäller inte minst i vårt län. Bättre vägar och rimligare tågförbindelser är andra viktiga förutsättningar för en gynnsam utveckling. Vägfrågorna är för vårt län utomordentligt viktiga, men till dem får jag återkomma i ett annat sammanhang. Beträffande utlokalisering av statliga verk har Gävle-Sandviken befunnits vara ett mycket lämpligt alternativ till Stockholm. Förutsättningarna för att ta emot ytterligare sådan verksamhet är också mycket goda. Det är synnerligen angeläget för utvecklingen i länet att näringslivet där differentieras och förstärks. Möjligheterna att förlägga flera statliga verksamheter till vårt län bör därför prövas. Det är också mycket viktigt att arbetsmarknadsutbildningen kompletteras, bl.a. på så sätt att kurser anordnas i orter med efterfrågan på arbetskraft. Genom bättre samordning av tillgängliga resurser på utbildningssidan bör det vara möjligt att bättre tillgodose det behov av adekvat yrkesutbildning som är så utomordentligt stort i vårt län. Herr talman! Då herr Ångström på grund av landstingsuppdrag är förhindrad att delta i debatten vill jag med några ord beröra hans motion nr 66. I den tar han upp frågan om klassificeringen av Storuman som regionalt centrum. Frågan har varit uppe till behandling tidigare och då fått s.k. välvillig skrivning. Detsamma gäller årets skrivning. Utskottet anser att Storuman uppfyller kraven på ett regionalt centrum men vill inte nu gå in på en sakprövning i avvaktan på riksdagens behandling av Länsplanering 1974. Jag tolkar utskottets skrivning som någonting hoppfullt för Storuman och har för dagen inget särskilt yrkande i ärendet. Herr talman! Låt mig till sist påminna om att det inte räcker med en god målsättning. Därom bör vi nog alla vara ense. Att fastställa ett visst mål är inte särskilt svårt. Det är betydligt svårare att skapa de möjligheter som är förutsättningen för att målet skall nås. Det är inte visioner vi främst behöver — det är konkreta åtgärder som ökar tillväxtmöjligheterna och skänker arbete åt de många som nu är arbetslösa.

Herr talman! I en motion som behandlas i inrikesutskottets betänkande nr 7 har jag tillsammans med ett antal andra socialdemokrater tagit upp frågan om prioritering av de regionalpolitiska åtgärderna inom det inre stödområdet. Vi konstaterar inledningsvis att det regionalpolitiska stödet utgör en stimulansfaktor av mycket stor betydelse för sysselsättningsutvecklingen i skogslänen. I utskottets betänkande redovisas också att lokaliseringsstödet under perioden 1965-1974 gett en faktisk sysselsättningsökning med 35 000 arbetstagare, därav ca 6 700 i det inre stödområdet. Som vi påpekar i motionen är arbetslösheten väsentligt högre i skogslänen än i länen i södra och mellersta delarna av landet. Det är därtill viktigt att konstatera att sysselsättningsgraden i skogslänen är betydligt lägre än i övriga landet. I det sammanhanget spelar förstås den låga andelen sysselsatta kvinnor en stor roll. De förhållanden som redovisas i motionen gäller i allt väsentligt också i dag. Det är mot den bakgrunden som vi hemställer om en fortsatt, om möjligt förstärkt, prioritering av insatserna i orter i det inre stödområdet. Vi menar att det bör ske inom ramen för fördelning av lokaliseringsstöd. Men det bör också ske vid företagens utnyttjande av investeringsfondsmedel. Det har tyvärr visat sig att det är en ytterst ringa del av dessa fondmedel som investeras i Norrland. En ännu mycket mindre del kommer de inre delarna av Norrlandslänen till godo. En prioritering av det inre stödområdet kan inte förenas med kraven på en ytterligare utvidgning av stödområdesgränserna. Ju större detta stödområde görs, desto mindre blir styrningseffekten när det gäller att lokalisera företag och åstadkomma utveckling av företag i de inre delarna av Norrlandslänen. Utskottet konstaterar också att om stödområdena utvidgas och insatser i övrigt i större omfattning görs utanför dessa återstår självfallet mindre resurser för den stora problemregionen, det inre stödområdet. Utskottet vill med hänsyn till att statsmakterna nästa år skall ta ställning till de framtida riktlinjerna för regionalpolitiken inte att riksdagen nu skall göra något särskilt uttalande i anledning av vår motion. Jag konstaterar emellertid med tillfredsställelse att utskottet skriver att det står klart att vilka metoder man än väljer fordras en fortsatt stark satsning på skogslänens inland. Jag vill gärna betona denna meningsyttring från utskottet. En fortsatt stark satsning på skogslänens inland är nödvändig. Den är nödvändig inte bara för att nu ordna sysselsättning åt de arbetssökande utan i minst lika hög grad för att på sikt klara en acceptabel utveckling i dessa regioner. I arbetet med nytt länsprogram pekar prognosen för mitt eget län, Västerbottens län, på en fortsatt folkminskning i inlandet. Om dessa prognoser tillåts bli verklighet skulle den regionala strukturen i detta område allvarligt äventyras. Underlaget för den på många områden väl utbyggda samhällsservicen, exempelvis skolväsendet och sjukvården, skulle då allvarligt rubbas. För någon tid sedan meddelades i stora rubriker i länspressen att gymnasierna i Vilhelmina och Lycksele var hotade på grund av minskande elevunderlag. En närmare kontroll av uppgifterna visade lyckligtvis att rubrikerna var ”falskt larm”. Men att larmet gick berodde på att marginalerna rörande elevunderlaget för gymnasierna i inlandet är små. En fortsatt uttunning av befolkningsunderlaget kommer att få allvarliga konsekvenser. Jag finner det viktigt att i det här sammanhanget framhålla att det totala antal som redovisas i folkmängdskolumnerna inte säger hela sanningen om utvecklingen. Åldersfördelningen är av ännu större betydelse. Insatserna för ökad sysselsättning måste därför göras så att ungdomarna, såväl unga män som unga kvinnor, får jobb också på orter i Norrlands inland. En differentierad arbetsmarknad erfordras för att skilda yrkeskategorier skall kunna sysselsättas. Det är naturligt att en sådan differentierad arbetsmarknad inte kan byggas upp på alltför små orter. Den centerpartistiska kritiken mot satsning på vissa stödjepunkter är därför helt obegriplig för mig. Sedan vill jag uttala ytterligare en synpunkt på frågan om befolkningssiffrorna. Det har med tillfredsställelse kunnat konstateras att Norrlandslänen under de senaste åren har uppvisat en viss ökning. Jag vill emellertid varna för en alltför optimistisk tolkning av dessa siffror. Fördelningen inom länen är nämligen långt ifrån tillfredsställande. För att än en gång exemplifiera med förhållandena i mitt eget län vill jag säga att det är bra att Skellefteå och Umeå kan notera ökade invånarsiffror, men det löser inte problemen i Lycksele, Storuman, Vilhelmina och andra delar av inlandet. Här spelar avståndsfaktorn en helt avgörande roll. Om en tillfredsställande service skall kunna upprätthållas i det vidsträckta område som Västerbottens inland utgör måste tillväxt kunna skapas på ett antal inlandsorter. Jag har här exemplifierat med Västerbotten, som jag känner bäst till, men förhållandena är likartade i övriga Norrlandslän. Detta är ytterligare skäl för, som utskottet säger, ”en fortsatt stark satsning på skogslänens inland”. Jag vill också ta tillfället i akt att säga några ord om statliga industricentra. Jag gör det inte minst därför att jag har glädjen att se ett av de två existerande industricentra i min egen kommun. Att den anläggningen har haft att brottas med vissa initialsvårigheter är vid det här laget väl känt, och det har också utskottet konstaterat. Utskottet anser sig ha anledning räkna med att svårigheterna skall kunna bemästras i takt med att stiftelsens nyinrättade administration bygger ut sina kontakter med företagen. Jag har samma bedömning och samma förhoppning. Det är från många synpunkter angeläget att de uppförda industricentralokalerna snarast kommer till fullt utnyttjande. Om det inte lyckas måste regeringen vidta kraftigare åtgärder. Enheter i den statliga företagssektorn bör kunna komma i fråga i det sammanhanget. När det gäller fortsatt utbyggnad av industricentra säger utskottet att industricentrastiftelsen redan under våren kommer att anföra synpunkter och lämna förslag. Det är förståeligt att man har velat se utvecklingen i de redan uppförda anläggningarna innan man går vidare. Jag hoppas att man skall lyckas med den pågående försöksverksamheten och därmed få ett tillfredsställande underlag för att gå vidare i utbyggnaden. Jag utgår då ifrån att man bygger ut andra etappen av anläggningarna i Lycksele och Strömsund. Goda erfarenheter av gjorda insatser bör motivera uppförande av industricentra också i Vilhelmina, som föreslås i motionen 641. En sådan åtgärd skulle också vara ett verksamt medel för att prioritera det inre stödområdet.

Herr talman! Regionalpolitiken har som vanligt föranlett ett mycket stort antal motioner, och det är väl naturligt i en fråga som främst gäller sysselsättningen runt om i landet. Det regionalpolitiska utredningsarbete som pågår i de olika länen utgör, som jag ser det, ett värdefullt underlag och en vägledning för inriktningen av den framtida regionalpolitiken. De insatser som gjorts har varit värdefulla, men vissa åtgärder behöver nog omprövas och ges en annan utformning. De socialdemokratiska ledamöterna på Uppsala läns-bänken har i år inte väckt någon motion om att gränserna för stödområdet skall ändras. Förra året föreslog vi att de tre norra kommunerna i länet skulle införlivas med det allmänna stödområdet. Vi framhöll då att dessa kommuner med utpräglat ensidig näringsstruktur borde få del av lokaliseringsinsatser för att man skall kunna få till stånd ett mera differentierat näringsliv. Nu tillhör norra Uppland den s.k. grå zonen utanför stödområdet, där särskild hänsyn skall tas vid prövning av regionalpolitiskt stöd. Jag vill gärna vitsorda att denna positiva inställning till utsatta orter lett till att företag i detta område fått lokaliseringsstöd. Det har haft stor betydelse och bidragit till att trygga sysselsättningen. Den nödvändiga moderniseringen och rationaliseringen av företagen innebär som oftast en reducering av arbetsstyrkan, vilket i sin tur minskar underlaget för den kommunala och kommersiella service som byggts upp i dessa samhällen. Det är därför nödvändigt med nytillskott i fråga om sysselsättning, för att inte utarmningen skall fortsätta. Jag menar att sådana problem uppstår även utanför stödområdet, och svårigheterna blir desamma var de än uppträder. Frågan är väl om inte tiden snart är mogen att ta bort gränserna för det yttre stödområdet. När det gäller lokaliseringsinsatser i form av lån och bidrag måste man i alla fall ta ställning till varje objekt för sig. Det avgörande är inte var företaget är etablerat utan de problem som en företagsinskränkning eller nedläggning medför för företaget och den bygd som det verkar i. Gränserna kan rentav bli vilseledande för de nödvändiga insatserna. Utskottet sade förra året — och det understryker man även i år — att frågan om gränsdragningen för stödområdena får tas upp till en samlad bedömning nästa år i samband med frågan om inriktningen av regionalpolitiken. Vår motion i år, nr 941, ställer frågan om uppförande av industrihus som kommunalt beredskapsarbete. Vi vill ha en översyn av och förslag till ändrade bestämmelser beträffande uppförande av s.k. industrihus. Anledningen till motionen är att kommunernas möjligheter att uppföra industrihus som beredskapsarbeten har beskurits. Man föreskriver nämligen nu att de företag som skall förhyra lokaler i sådana industrihus skall ha ”lokal avsättning”. Man frågar sig då vad som avses med lokal avsättning. Det kan väl i så fall på sin höjd bli fråga om någon hantverkare. Så snart det är fråga om produktion av något slag måste avsättningen sträcka sig längre än den närmaste omgivningen. Många företagare är i stort behov av nya eller utökade lokaler men får avstå, då de av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bygga själva. Att arbetsmarknadsmyndigheterna skärpte villkoren för att bygga industrihus som beredskapsarbete torde bero på att kommunerna hade utnyttjat möjligheten för flitigt, med den följden att många lokaler fått stå oanvända. Man skulle i stället kunna skärpa bedömningen och göra den mera selektiv, men ändå göra det möjligt att uppföra industrihus som beredskapsarbeten på orter som har uppenbara behov av lokaliteter för utökad industriverksamhet. Länsstyrelsen i Uppsala län har i förslaget till länsprogram understrukit detta behov för i första hand sådana företag som redan är etablerade i kommunen i fråga och som för att kunna fortsätta att bedriva verksamheten eller utöka den måste ha nya lokaler. Nu anser inrikesutskottet att en fortsatt restriktivitet är motiverad men menar att man dock bör öppna vissa möjligheter att stödja uppförandet av lokaler för uthyrning till även andra typer av företag. Det är precis det vi avsåg med vår motion — det är bara synd att utskottet vill begränsa detta till anläggningar på orter inom det inre stödområdet med särskilt stora svårigheter. Som jag nämnt finns det även på andra orter i landet, exempelvis i norra Uppland, behov av lokaler för att företagen skall kunna leva vidare. Jag anser att det med bibehållen restriktivitet borde vara möjligt att vid uppkomna starka behov av anläggningar kunna stödja uppförandet av industrilokaler på sådana platser. Inrikesutskottet vill inte vara med om det, men om detta inte går enligt arbetsmarknadsstyrelsens direktiv, hoppas jag i alla fall att regeringen ger sitt medgivande därtill i speciella fall.

I motionen 950 hemställs att riksdagen uttalar att Gotland då det gäller regionalpolitiska åtgärder tillförs inre stödområdet. Vid en genomgång av sådana faktorer som befolkningsutveckling, befolkningens ålderssammansättning, näringslivets utveckling och struktur, arbetsmarknadsläge, inkomstunderlag m.m. visar det sig att Gotland i de flesta avseenden kan jämställas med de områden av vårt land som f.n. tillhör det inre stödområdet. Gotland tillhör sedan 1971 det allmänna stödområdet. En effekt kan i och för sig utläsas av detta. Men det framstår också klart att de medel som inom allmänna stödområdets ram står till buds inte är tillräckliga för att i tid klara situationen. Vid årsskiftet 1974-1975 uppgick den faktiska sysselsättningsökningen i stödföretagen till 250 personer. Detta kan ställas i relation till målsättningen, 2 000 nya sysselsättningstillfällen fram till 1980. Orsakerna till den otillräckliga effekten är främst av två slag: dels är det befintliga beståndet av industriföretag att bygga stödverksamheten på alltför begränsat, dels har lokaliseringsstödet ej förmått företag att etablera sig på Gotland, med två undantag under 1970-talet. Vår uppfattning är att om det regionalpolitiska stödet skall ha någon verklig betydelse för regionen och svara mot behoven, måste stödet kraftigt förbättras. Starka skäl talar därmed för att Gotland i lokaliseringspolitiskt avseende tillförs det inre stödområdet. Enighet föreligger mellan länsstyrelse och kommun om att starka skäl talar för en omprövning av Visby-Gotlands nivåtillhörighet vid den regionala strukturplanen. Inrikesutskottet uttalade i anledning av propositionen 1972:111 angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten att Gotland ”inte bör undantas från åtgärder som eljest skall ifrågakomma för primära centra”. Enbart detta uttalande visar i och för sig att det vore en välmotiverad åtgärd att uppklassa Visby från regionalt till primärt centrum. Inrikesutskottet har nu, i avvaktan på det pågående arbetet med Länsplanering 1974, inte ansett sig böra i sak pröva de här berörda motionerna. Detta är beklagligt ur den synpunkten, att åtgärder för Gotlands del är brådskande. För dagen synes det emellertid meningslöst att yrka bifall till motionerna. Herr talman! Vi får återkomma i dessa frågor.

Herr talman! Inrikesutskottet har i sitt betänkande valt att inte ta ställning till en del motioner med olika yrkanden som har det gemensamt att de behandlar den regionala strukturen sedd ur en inte alltför snäv synvinkel. En del av motionerna upptar yrkanden som tidigare har behandlats av riksdagen, men den motion som jag företräder har inte tidigare haft den förmånen —- om det nu kan vara en förmån att bli lagd på is. 1. Av landets regionala centra är endast fyra ur sysselsättningssynpunkt mer beroende av ett enda företag än Trelleborg är av Trelleborgs Gummifabriks AB. 2. Vid en jämförelse med övriga kommuner i riket i storleksordningen 30 000-40 000 invånare visar det sig att Trelleborg har den största utflyttningen av samtliga. Inflyttningen under samma period har varit måttlig, varför saldot blir ett minus på nästan 700 personer. Siffrorna är hämtade från 1973 års statistik, och för 1974 är de av samma dystra karaktär. Ingen kommun visar för 1973 ett sämre saldo än Trelleborg och endast ytterligare en kommun kommer över minus 400. 3. Trelleborg har definierats som ett regioncentrum. Jag delar helt den uppfattningen men kan bara beklaga att samhället vid olika indelningar inte har levt upp till den definitionen. Jag har viss förståelse för utskottets sätt att behandla frågan men vill ändå framföra några kompletterande uppgifter till motionen — detta endast i förhoppningen att de som har att agera i denna fråga skall se problemen klarare, i den utsträckning de upptäckt problemen, eller helst vidta åtgärder som leder till påtagliga och positiva resultat. Antalet arbetstillfällen i kommunen minskade mellan 1965 och 1970 med 370. För 1970-talet är prognosens minus 330. Trots tillbakagången svarar industrin fortfarande för ca 40 96 av sysselsättningen. Industrin domineras som sagt av ert företag, som ensamt svarar för ca 70 96 av industrisysselsättningen. Detta företag tillämpar på grund av ändrat orderläge, som den numera gängse termen lyder, sedan årsskiftet 1974-1975 i praktiken anställningsstopp. Formellt är detta grundat på beslut i februari. Vad som med en modern benämning kallas för omstrukturering pågår. Den innebär att antalet arbetstillfällen under innevarande år skall minskas med drygt 300. Antalet anställda vid detta företag var vid det senaste årsskiftet totalt 3 978. Att operera bort nästan 8 96 av antalet arbetstillfällen sker givetvis inte utan smärta eller bekymmer. Den långsiktiga prognos över arbetskraftsbehovet som detta dominerande företag har upprättat visar att bilden helt har ändrats jämfört med hur den såg ut för bara några år sedan. Dagens uppgift att antalet anställda 2” år 1980 skall vara 3 600 får antas vara riktig, och kommunen får handla därefter. Konsekvensen är en fortsatt minskning. Minskningen av antalet arbetstillfällen skall ses i sitt sammanhang. Det totala antalet arbetstillfällen i kommunen är drygt 15 000. Förändringen motsvarar således en minskning med 2 96 uttryckt i relativa tal, och var och en kan med den uppgiften som underlag beräkna vad en motsvarande minskning inom andra regioner skulle bli i absoluta tal. Jag skall emellertid avstå från att göra det nu. Tillgänglig statistik visar entydigt att Trelleborgs befolkningsutveckling helt följer förändringarna i antalet arbetstillfällen vid Trelleborgs Gummifabrik. För tydlighetens skull vill jag, herr talman, framhålla att det som diskuteras i motionen inte enbart är önskemål om en utveckling i positiv riktning av det dominerande företaget ensamt, utan önskemålet är givetvis en differentiering och positiv utveckling av näringsliv och serviceorgan i dess allmänna och vida mening. Detta inte minst på grund av att den nu pågående omstruktureringen vid Trelleborgs Gummifabrik också får andra olyckliga konsekvenser. Företag av den här karaktären låter normalt en hel del arbeten utföras externt hos småindustrier etc. Givet är att en inskränkning av volymen av legoarbeten nu också sker i kanske större utsträckning än proportionellt, vilket gör att underlaget för många hantverkare, småindustrier osv. minskas eller helt försvinner. En indikation på hur läget på arbetsmarknaden i Trelleborg i nuvarande stund är kan den senaste räkningen på arbetsförmedlingen ge upplysning om. I motionen diskuteras f. ö., herr talman, varför det lokala arbetsförmedlingskontoret bör omvandlas till ett distriktskontor för Trelleborgsregionen. Vid detta tillfälle fanns dessutom 92 personer på s.k. tillfälliga arbetsplatser som bedömts som kortvariga. Totalt står alltså 601 människor till arbetsmarknadens förfogande som arbetssökande. Antalet ungdomar under 20 år som ingår i det redovisade materialet är 44 flickor och 12 pojkar, eller tillsammans 56. Vad som gör detta än svårare är att prognosen i denna del väntas öka med ytterligare 200 ungdomar som enligt förmedlingskontorets syn sannolikt inte kommer att få något jobb nu när skolorna slutar. Förmedlingens bedömning är vidare att under maj-juni kommer antalet arbetssökande troligen att stiga till över 800, medan det totala antalet lediga platser väntas ligga kvar på oförändrad nivå, ca 60. Effekterna av detta känner vi, herr talman, alltför väl till, varför jag inte skall beröra dem i detta sammanhang. De krav om en differentiering och utökning av kommunens näringsliv som olika företrädare framfört i skilda sammanhang får, mot den skisserade bakgrunden, anses som synnerligen motiverade. Att hänvisa till den pågående länsplaneringen, som utskottet gör, har tyvärr inte en särskilt god klang hos många trelleborgare. Tankegångarna om stöd, differentiering etc. har vi kunnat se beskrivna i olika sammanhang,t.ex. i den nu gällande länsplanen. Landshövdingen förklarade nyligen att ”liksom i nu gällande länsprogram kommer vår strävan att bli att kring bl.a. Trelleborg bygga upp regionala arbetsmarknader med ett väl differentierat näringsliv och en väl utvecklad kommunal och regional service”.

Nu vill jag inte sätta all tro och allt hopp till länsstyrelsen — överordnade organ bör och kan handla. Om inte, så finns det anledning att återkomma. Jag skall därför i detta sammanhang, så som förnuftet bjuder, avstå från att yrka bifall till en redan på förhand slagen motion i den förhoppningen att problemen ändå skall finna sin lösning.